Fru talman! När jag talar om ord, ord, ord kan jag säga att det finns väldigt många program som är antagna, Morgan Johansson. Jag kan ta min egen hemkommun Göteborg som exempel. Det har antagits ett par program de senaste 20 åren mot klotter, men man har inte samtidigt försett de inblandade med en aktionsplan. Man talar om att det borde vara så och så, men då måste man också tillföra resurser. Det är frågan om ett kontinuerligt arbete och ett sätt att backa upp. Det måste göras mycket mera t.ex. på skolområdet. Jag kan som gammal lärare säga att det finns oerhört mycket mera att göra där. Det måste vara så att vi via hemmen och via skolorna bibringar insikten om att ingen får bära sig åt på detta vis. Så måste man snabbt se till att man tar tag i dessa figurer. De flesta är tillräckligt fåfänga för att sätta dit sin lilla signatur - eller tag, som man säger. Många gånger har man en ganska stor chans att hitta förövarna om man lägger manken till, men det gör man inte i de flesta kommuner. Jag vill se att man går från ord i de program som finns på sina ställen till handling, men det är det jag i första hand saknar.

Fru talman! Mitt anförande gäller mom. 5 - brott mot homosexuella. Siw Persson har redan yrkat bifall till reservation 2 från Folkpartiet. Det gäller en del av en bred motion som jag har skrivit tillsammans med Johan Pehrson och Camilla Dahlin-Andersson. Den har överrubriken Homosexuellas rättigheter och underrubriken Ecce Homo - se människan - liberala förslag för homosexuellas rättigheter. Detta är alltså bara en del av en bred motion som syftar till att vi i Sverige skall leva upp till den Europarådskonvention som vi i morse uppmärksammade 50-årsdagen av, nämligen konventionen om de mänskliga rättigheterna. Jag menar att vi i Sverige i dag inte lever upp till den när det gäller homosexuellas situation. För att vi skall leva upp till denna konvention har vi alltså skrivit denna breda motion. Den handlar om t.ex. utbildning av många yrkesgrupper - inte bara poliser eller rättsväsendets personal, utan också människor inom hälso och sjukvården, socialtjänsten, skolan osv., som möter homosexuella i sitt dagliga liv och som har en bristande kunskap om vilken situation de lever i och om hur man skall se på den homosexuella kärleken. Första gången som jag blev medveten om homosexuellas utsatthet var för nästan precis 20 år sedan, när jag var chef för Socialstyrelsen och de homosexuellas organisation RFSL ockuperade Socialstyrelsens trappa. Då gällde det klassifikationen av sjukdomar, där homosexualitet stod upptagen. Jag kunde då inte begripa varför kärlek mellan två människor av samma kön betraktades som sjukdom. Man kan möjligtvis bli sjuk av sexuellt umgänge eller av kärlekssorg, men inte av ren kärlek. Jag lovade då att denna benämning skulle försvinna ur klassifikationen. De månader som sedan förflöt var avgörande för mig när det gällde att få kunskap om vilken situation homosexuella kan leva i här i landet med våld, övergrepp och diskriminering. Alice Åström har redan redovisat data som finns. Jag tror också att det är ett stort mörkertal. Jag vill till den beskrivning som Alice Åström kom med här lägga till att de mord som förövas på homosexuella karakteriseras av ett mycket större hat än så att säga vanliga mord. Antalet knivhugg är förskräckande stort. Det ligger en vrede och ett hat bakom dessa mord som skrämmer. Skrämmer gör också många av de brev som jag har fått under årens lopp, dels när jag arbetade i Socialstyrelsen med sjukdomsfrågan, dels när hiv blev aktuellt bland främst narkomaner och homosexuella. Då kom hatet upp till ytan igen. Jag fick också brev i samband med partnerskapsutredningen och nu senast i samband med utställningen Ecce Homo här i riksdagen. Det finns fina, vänliga brev och insändare också. Men det som skrämmer är breven som andas hat och intolerans. Man kan se framför sig hur nära det är till våldsövergrepp. Därför känns det avsnitt i den här breda motionen som vi behandlar i dag så viktigt. Det har diskuterats en hel del om den här bestämmelsen i brottsbalken, och jag skall inte upprepa dess lydelse. Men detta med sexuell läggning är inte nämnt i det här sammanhanget. Departementschefen uttalade att man skall tolka in detta. Men vi vet ju alla i den här kammaren att man är dålig på att läsa bakgrundstexterna till lagstiftning. Man kanske bara läser propositionen och inte det betänkande som kommer från riksdagen osv. Om en sådan här paragraf skall ha effekt måste man därför explicit uttrycka vad den omfattar. Det är det som vi är ute efter i den här motionen. Att man inte har några prejudicerande mål tycker jag är ett argument som är av mindre vikt. Hur många av dem som har varit utsatta orkar gå hela den här rättsliga vägen? Vi har alltså baserat det här förslaget på de erfarenheter som har presenterats för oss av människor som har varit utsatta och av människor som har företrätt denna utsatta grupp. Detsamma gäller också BRÅ:s verksamhet. Det måste explicit sägas att våld mot homosexuella skall inbegripas i arbetet. Jag hoppas att de som sitter i BRÅ:s styrelse och som här i kammaren har uttalat att detta är en självklarhet också visar det i BRÅ:s styrelse. De här 20 åren har lärt mig att det just inom det här området händer oväntade saker. Man tror att man är i mål. Man tror att det är självklart att det ena och det andra skall ske. Sedan händer någonting som slår undan benen på en. Därför menar jag att man inte kan vara övertydlig när det gäller att uttrycka att man tar avstånd från det här våldet och att man sätter in resurser på många olika områden för att bekämpa det. När det gäller kompetensen hos polisen och andra grupper inom rättsväsendet står det mycket tydligt i vår motion att den kompetensen skall finnas hos alla. Det finns med att det här skall ingå i polisutbildningen. Det skall ingå i fortbildningen. Samma sak gäller jurister, de som skall bli domare, advokater osv. Efter det att vi har haft kontakter med företrädare för de homosexuellas organisationer och andra som har arbetat med rättsfall menar vi att det behövs en specialkompetens. Det handlar mycket om att de som är utsatta för våld och övergrepp skall känna förtroende för den som de vänder sig till. Det är samma sak inom medicinen. Man går helst till en läkare, en sköterska eller en sjukgymnast som man känner förtroende för och som kan något om det problem som man vill aktualisera. Det är likadant i det här fallet. Därför anser vi att det behövs en specialkompetens ute i landet som det går att nå. Den behöver inte finnas på varenda polisstation. Jag har varit i Brasilien och studerat hur man har lagt upp det där. Jag såg vilken nytta polischefer som hade den här specialkompetensen gjorde. Dessutom är vi ganska övertygade om att man kan förebygga en hel del av brotten mot homosexuella. Det handlar om upplysning och information. Skolan har en viktig roll att spela. Det kan också handla om samarbete mellan polisen, de homosexuellas organisationer, kommuner etc. för att man skall finna en bra väg till brottsprevention. Jag kan se ett stort behov i områden där det har varit särskilt frekvent med våld och övergrepp. Det finns många mörka fläckar på den svenska kartan där man också har begått våldsbrott och gjort inbrott i lokaler som homosexuella besöker. I Trollhättan har t.ex. RFSL:s lokal vandaliserats vid åtskilliga tillfällen. Det är viktigt att det sker ett samarbete mellan olika ansvariga inom kommunen för att förebygga att sådant här sker och för att man skall få tag på förövarna och tydligt visa att det här samhället inte accepterar dessa övergrepp. Med detta vill jag avsluta anförandet. Men jag vill återigen understryka att den reservation som vi i dag skall rösta om och som finns i betänkandet är en del i ett mycket brett åtgärdsprogram som jag tycker att denna riksdag borde kunna ställa sig bakom. Med det system som vi har blir det här fragmenterat. Många utskott har tagit upp den här motionen och tagit ställning till delar av den. Tack!
Fru talman! Jag vill börja med att instämma i nästan allt som Barbro Westerholm sade. Jag håller definitivt med om att det är olyckligt med det här systemet, som gör att det blir en fragmentiserad behandling av ett stort viktigt område, en stor viktig fråga. Vi blir duktiga och får specialkompetens inom våra egna områden och ser ofta frågorna ur ett snävt perspektiv. Det kan säkert också ha betydelse för hur man tolkar, läser och ser på reservationen. Jag tror att det är viktigt att man har förtroende för polisen. Om det finns en bred kompetens inom polisen tror jag att det kommer att utvecklas poliser som är duktigare och bättre på att handlägga den här typen av ärenden än andra. Det är viktigt att man kan förebygga och att man utvecklar den här biten också. Det som jag egentligen skulle ta upp var det här med den särskilda straffbestämmelsen. Barbro Westerholm säger att hon vill att det explicit skall uttryckas att det gäller homosexuella. Det är mycket möjligt att det var olyckligt att det inte gjordes från första början. Just därför är det extra viktigt att man när det gäller lagstiftningen måste gå hela vägen upp till Högsta domstolen. Högsta domstolen, och över huvud taget alla domstolar, skall definitivt läsa förarbetena, besluten här i riksdagen och den konkreta lagstiftningen för att göra en sammanfattande bedömning och sätta praxis. I dag vet vi inte. Jag tolkar det som att det är mycket klart och tydligt att brott mot någon människa just på grund av dennes sexuella läggning skall vara skäl för straffskärpning. Men det är möjligt att lagstiftningen är för otydlig. Behöver vi explicit uttrycka det här? Jag tror att det är viktigt att vi väntar när det gäller den här lagstiftningen. Jag tror att det kommer att vara svårt att utreda om det här explicit behöver uttryckas eller inte. Men det är Högsta domstolens uppgift att läsa dessa förarbeten och se vad departementschefen har sagt och vad man har uttalat i riksdagen. När ett fall har gått hela vägen tror jag att vi kan få ett tydligt svar, och jag tror att den lagstiftning som finns räcker. Det stora problemet är att inga fall har drivits så långt. Åklagarväsendet behöver driva det här mycket längre och tydligare än man har gjort.
Fru talman! Det är just det som är problemet. Det handlar ju också om att människor skall orka vara med i den processen. I det avseendet kanske vi skiljer oss åt i fråga om synen på hur man skall angripa det här problemet. I grunden tror jag att vi är överens. När det gäller fragmentiseringen vill jag säga att det nu har bildats en tvärpolitisk homogrupp i riksdagen. Jag vet genom erfarenhet av annat tvärpolitiskt arbete när det t.ex. har gällt tobaksfrågor, kvinnovåld och barnkonventionen att man kan nå ganska långt med ett sådant sätt att arbeta. Därför sätter jag stort hopp till den grupp som Tasso Stafilidis har tagit initiativ till att bilda.
Fru talman! Ibland ställer jag mig frågan: Varför? Det har jag kanske gjort en del gånger. I det här fallet handlar min fråga om varför texten under rubriken Brott mot homosexuella minst sagt är torftig i betänkandet. Bakgrunden är Barbro Westerholms motion i Ju709 som på många sätt är ypperlig och heltäckande. Jag vill egentligen inte tro annat än att justitieutskottet faktiskt tar dessa frågor på allvar, frågor som handlar om homosexuella, frågor som rör den grupp människor i samhället som klart utsätts för de grövsta vålds och hatbrott. Varför utsätts homosexuella för våld? Varför attackeras lokaler och samlingspunkter för homosexuella, såsom RFSL:s lokaler i Trollhättan och Linköping, som Barbro Westerholm nämnde tidigare? Jag vill för övrigt instämma i allt som Barbro Westerholm framförde tidigare i sitt anförande. Naturligtvis handlar det om att det finns grupper i Sverige som är anti-demokratiska och mot mänskliga rättigheter och som vägrar att acceptera homosexualitet och homosexuella. Men, fru talman, att dessa främst nynazistiska grupper över huvud taget tillåts begå sådana brott är helt och hållet vårt ansvar som lagstiftare. Vilka signaler sänder vi ut från denna kammare? Är de till fördel för nynazisterna eller för de våldsutsatta homosexuella? Genom vårt agerande, eller rättare sagt bristen på agerande, som lagstiftare är det vi som i själva verket lägger vapnet i handen på en nynazist, som i sin tur använder det mot en människa med homosexuell läggning. Polisens underrättelseavdelning offentliggjorde innan årsskiftet en förändrad hotbild gentemot homosexuella. Man talar där om att hets, hot och våld från att riktats mot invandrare nu alltmer vänder sig mot homosexuella. Motionsyrkandet avstyrks i betänkandet. Vissa delar nämns knappt i utskottets svar på motionen. T.ex. gäller detta särskilda insatser och polisens arbete på det lokala planet. Fru talman! Det är det förebyggande arbetet vad gäller våldet mot homosexuella som är den mest framkomliga vägen för att på det lokala planet starta projekt och sätta in extra resurser för att upplysa och utbilda om homosexualitet. Barbro Westerholm tog upp detta tidigare och även Alice Åström. Det är med de här frågorna som de homosexuellas reella hälsa, vilken ju våldet är en del i, kan belysas. Enligt uppgifter har man i Norge nyligen utfört en nationell undersökning om homohälsa. Undersökningen har lett till att Stortinget har fattat ett beslut om att lägga ned resurser på att titta närmare på denna hälsoproblematik. Homosexuellas ohälsa beror i alltmer omfattande grad på att samhället har dålig eller ingen kompetens alls. Det handlar om psykiska besvär, självmordsbenägenhet, drogproblem, hiv, m.m. Fru talman! Vad ger utskottsmajoriteten för signaler? Leder signalerna till att homosexuella får bättre hälsa eller till att situationen blir ännu värre? Det nyss inträffade attentatet mot en gayklubb i London visar tydligt på kopplingen homosexuella och terror. Även om polisen inte kan bekräfta sambandet mellan förövaren och någon organisation har aversionen riktats mot en etnisk och sexuell minoritet. Dessutom är kunskaperna dåliga. Här i Sverige har man gjort samma kopplingar som tidigare. Fru talman! Eftersom jag anmälde mig väldigt sent till debatten hinner jag inte säga mer. Jag vill bara nämna att Vänsterpartiet kommer att avstå i omröstningen, precis som Alice Åström nämnde tidigare, just för att visa vikten och allvaret i denna fråga och för att visa att vi av rent principiella skäl inte kunnat biträda reservationen.

Fru talman! I detta betänkande, som har den föga upphetsande beteckningen Processrättsliga frågor, finns det en hel del intressanta frågor som utskottet har behandlat. Det är flera av dessa frågor som inrymmer mycket principiella frågeställningar. Det gäller en avvägning mellan å ena sidan det mycket berättigade kravet hos medborgarna i ett rättssamhälle på att man skall ha en effektiv brottsbekämpning och å andra sidan kravet på respekt för den personliga integriteten. Jag återkommer till den frågeställningen något senare. Det är givetvis viktigt att den rättsliga processen fungerar på ett ändamålsenligt sätt för att tilltron hos medborgarna till rättsstaten skall vara hög. Den första reservation som jag tänkte kommentera gäller frågan om specialdomstolarna. Det är en gammal och känd moderat ståndpunkt att vi i princip är emot specialdomstolar. Vi anser att de allmänna domstolarna bör befatta sig med alla typer av frågor. De återstående specialdomstolarna och de frågor som där handläggs bör överföras till de allmänna domstolarna. Man skall vara medveten om att det finns en stor kompetens vid specialdomstolarna i dag. När man då för över måltypen till andra domstolar gäller det att ta till vara den kompetens som specialdomstolarna i dag besitter. Vi tycker att regeringen bör återkomma med förslag om detta. Det finns en mycket klar koppling till den totala översynen av domstolsväsendet med möjlighet att på sikt kanske slå samman de allmänna domstolarna med förvaltningsdomstolarna. Det är ju en mycket omfattande reform som vi säkert får anledning att återkomma till inom en relativt nära framtid. Det är uppenbart att det finns en mycket bred förankring i rättsmedvetandet i dag hos människor i Sverige - och glädjande nog på många håll i Europa - om att samhället bör ägna mycket stor uppmärksamhet åt narkotikabekämpning. De - polisen m.fl. - som bekämpar narkotikabruk i alla dess former måste ha de bästa av vapen mot denna brottslighet.

Detta är ett mycket allvarligt ingrepp mot den personliga integriteten. Men hur mycket skall man väga den personliga integriteten mot det mycket legitima kravet från medborgarna i samhället på att man med alla till buds stående medel skall bekämpa narkotikamissbruket och narkotikahandeln? Ärligt talat - och jag har sagt det tidigare i denna kammare - tycker jag inte att den typen av handlare, dödens kurirer, är den första grupp som vi skall slå vakt om när det gäller personlig integritet. I reservation nr 3 behandlas en principiellt mycket viktig fråga - för att anknyta till detta med avvägning mellan å ena sidan medborgarnas anspråk på att brottsligheten skall bekämpas effektivt och det berättigade kravet på att man skall ha stor respekt för den personliga integriteten. Vi ser allt tydligare hur brottsligheten blir grövre och grövre. Brottsligheten utnyttjar alltmer förfinad teknik för sina syften. Vi ser att brottsligheten blir mer och mer gränsöverskridande. Brottsligheten blir mer och mer svårutredd av dessa skäl. Då är det ganska naturligt att medborgarna kräver att det offentliga samhället totalt sett utrustas med de bästa vapnen för att upptäcka och bekämpa brottsligheten. Annars blir det lätt så att människor skräms till tystnad. Människor tar saken i egna händer, och det är definitivt ett hot mot rättssamhällets fundament. På något sätt ligger det i sakens natur att brottsligheten, vilket slag det vara må, alltid ligger något före dem som skall bekämpa brottsligheten. Ett sätt som har behandlats är att använda de möjligheter som poliser redan i dag har, att efter tillstånd av domstol använda tvångsmedlen hemlig telefonavlyssning och teleövervakning och ge möjligheter att upprätta register över misstänkta. Det är klart att detta innebär allvarliga hot mot integriteten. Inom Regeringskansliet bereds nu den s.k. Buggningsutredningens förslag om att använda just den här typen av tvångsmedel som nytt straffprocessuellt tvångsmedel vid förundersökningar om grova narkotikabrott med minimistraff fyra års fängelse. Det är angeläget att understryka att sedan denna utredning, vilken som sagt bereds i Regeringskansliet, tillsattes har det hänt en hel del. Inom ramen för Europasamarbetet har det skett en hel del. Europol blir snart i operativt skick. Konventioner om rättshjälp mellan medlemsstaterna med inslag av hemlig telefonavlyssning kommer. I vårt eget land, liksom i många andra länder, är det en tilltagande debatt om hur man skall kunna göra en avvägning mellan berättigad brottsbekämpning och personlig integritet. Det är en debatt som vi från moderat sida tycker - och jag tror i och för sig att det är ett allmänt politiskt intresse - borde utvecklas, att vi skall ta till oss och delta i den. Från moderat sida är vi utomordentligt tveksamma till att Buggningsutredningens förslag och de förslag som rimligtvis övervägs och bereds i Regeringskansliet kan ligga till grund för ett framtida beslut. Vi kräver ytterst omsorgsfulla överväganden med större bredd. Vi tycker att det är dags att vi sätter ned fötterna och säger att det är dags att se över hela bredden av integritetsfrågor i ett sammanhang. Sverige är faktiskt ett av de få länder som saknar en generell personrätts och integritetsskyddslagstiftning. Under tiden som vi saknar denna nationella politik blir vi märkligt nog mer och mer uppbundna av internationella överenskommelser och konventioner, vilket känns lite märkligt i ett land som vårt. Mot denna bakgrund anser vi, vilket vi utvecklat i reservation 3, att regeringen helt enkelt bör tillsätta en utredning med breda direktiv om att utreda och förhoppningsvis lägga fram förslag om en generell personrätts och integritetslagstiftning. Det är en viktig fråga, och den kommer att ta tid. Men vi tror att tiden har kommit dithän att det är dags att se frågan i hela dess vidd. Det innebär att vi inte kan fortsätta att år efter år ta ut delar och bitar av detta vida frågekomplex. Jag skall kommentera ytterligare en reservation, reservation nr 9, som gäller bemötande av vittnen och målsägare i domstol. Det är utomordentligt viktigt hur vittnen och målsäganden bemöts och framför allt hur de upplever att de bemöts både när de kallas till förhandlingar och hur de bemöts i domstolsbyggnaden i väntan på förhandlingarna liksom givetvis under förhandlingarna. Det är en central sak i rättsstaten, fru talman, att kunna vittna, att med sitt vittnesmål ge ytterligare kunskap som underlag för en korrekt dom. Det är också viktigt att kallelsen till och bemötandet i en domstol sker i former som gör att man inte räds och undrar vad som är aktuellt när man kommer dit. Det är på något sätt fundamentalt i rättssamhället att känna sig välkommen och veta att gärningen uppskattas. Det är viktigt att säga här i riksdagens talarstol att det är en hel del arbete på gång. Det har skett mycket. Det finns domstolar där detta fungerar på ett utomordentligt sätt. De goda exemplen skulle kunna vara förebilder för andra domstolar, så att de kan göra sammalunda. I reservationen tycker vi också att det finns anledning för regeringen att påskynda Domstolsverkets arbete både vad gäller kallelser till förrättningar och vad gäller sättet att bemöta vittnen och målsägare i domstolens lokaler. Det är inte rimligt att människor skall uppleva någon form av skräck och undran när de blir kallade och att de inte alls har något grepp om vad det innebär att vara där, när de har det goda uppsåtet att bringa klarhet i ett förlopp som de är kallade att vittna om. Som jag tidigare har sagt är det fundamentet i rättssamhället att människor vågar och vill ge sig till känna. De får inte skrämmas till tystnad. Fru talman! Det finns ytterligare ett par reservationer som vi självfallet står bakom.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

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservation 5 och reservation 8. Båda reservationerna kan faktiskt sägas ha en internationell anknytning. Reservation 5 handlar om behandlingen av frihetsberövade personer. Vi i Vänsterpartiet har skrivit motionen utifrån den kritik som gång på gång har riktats mot Sverige från Europarådets tortyrkommitté när de har varit i Sverige och granskat vårt rättsväsende. De har påpekat att enligt den svenska lagstiftningen finns det inte någon självklar rätt att kontakta anhöriga om man blir häktad eller anhållen. Man har inte rätt att omedelbart låta sig biträdas av en advokat och inte heller rätt att kontakta en läkare och den läkare man själv vill. Regeringen har aviserat ett beredningsarbete som tar sikte på rätten att kontakta anhöriga och att företrädas av advokat. Men trots att detta arbete pågår, vidhåller vi fortfarande vår reservation. Det har nämligen skett tidigare att man som svar på kritiken från Europarådets tortyrkommitté säger att man skall vidta åtgärder. Men ingenting har hänt under väldigt många år. Varför är detta så viktigt? Vi lever ju i en ganska rättstrygg stat där även människor som grips ändå kan känna en ganska stor rättssäkerhet. Europarådets tortyrkommitté har också skrivit, när de har kritiserat Sverige, att de inte har hittat några direkta punkter i konkreta fall där någonting har drivits som skulle kunna kritiseras. Men bara det att det finns brister i vår lagreglering är allvarligt nog. Varför är det då så allvarligt? Jo, Sverige har internationellt ett stort och högt anseende när det gäller att driva frågor om mänskliga rättigheter och människors skydd och rättssäkerhet. Det fungerar inte att vi i det internationella arbetet kräver en reglering som garanterar rätten att kontakta advokat, rätten att kontakta läkare och rätten att meddela sina anhöriga om man har blivit anhållen eller häktad. Även om det fungerar så i praktiken här i Sverige kan vi inte kräva att andra länder skall ha en lagstiftning som går längre än vad vi själva vill. Och det är just i länder där dessa problem finns, där människor utsätts för förtryck och förföljelse, som den här lagstiftningen är så viktig. Då är det viktigt att Sverige föregår med gott exempel och att vi själva har en lagstiftning som garanterar våra medborgare de mänskliga rättigheterna, skyddet och rättssäkerheten. Vi från Vänsterpartiet hoppas att regeringen tar itu med de här frågorna snarast möjligt och att det här var sista året som Sverige fick den här kritiken från Europarådets tortyrkommitté. Vi i Vänsterpartiet kommer inte att släppa den här frågan, för den är också internationellt viktig. Vi skall ha en lagstiftning i Sverige som vi kan vara stolta över när vi åker utomlands. Vi skall ha en lagstiftning som kan vara ett föredöme för länder som behöver utveckla sig i demokratin och när det gäller rättssäkerheten. Nästa reservation som jag skall gå in på handlar om forumregler i tvistemål. Det är en lite svår fråga, det skall jag erkänna själv, eftersom det här är en mycket speciell lagstiftning. Men det man måste titta på, och det är glädjande nog, är att det i den internationella utvecklingen nu går mot ökade möjligheter till lagföring av personer som är ansvariga för allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter. Vi har krigsförbrytartribunalen i Haag. Vi ser att Chiles förre diktator Augusto Pinochet har gripits i Storbritannien. Där kräver Spanien en utlämning. Det här sker på fler och fler områden. Men det är också viktigt att se att åtalet när det gäller straffrätten, för det är där man har fokuserat det, inte är det enda sättet att komma åt det här. Också möjligheten med skadestånd, som är en civilrättslig aktion, kan vara viktig för att i någon mån gottgöra övergreppen. Det är viktigt i de här sammanhangen. Jag skall ta ett exempel. I USA har man en sådan här lagstiftning. Jag skall översätta - nu blir det kanske inte exakt när det gäller den juridiska lydelsen. I USA gäller det här varje stämningsansökan från en utlänning enbart på grund av kränkning som ger rätt till skadestånd, begången i strid mot folkrätten eller ett internationellt fördrag som USA har ingått. Det innebär att i USA har faktiskt Radovan Karadzic blivit delgiven en stämning gällande skadeståndskrav. När man först drev det här i USA och det kom till lägsta instans ansåg denna sig inte vara behörig, för den här lagstiftningen ligger längre tillbaka i tiden. Men när det kom till högre instans skickades det tillbaka till lägre instans. Man ansåg att den lägre instansen är behörig. Det är en viktig markering; ingenstans internationellt skall någon av de här krigsförbrytarna och de som begår brott mot de mänskliga rättigheterna kunna känna sig säkra - varken civilrättsligt eller skadeståndsmässigt. Svaret från utskottet på den här motionen är att det blir mycket svårare för den målsägare som stämmer i en civilrättslig process att driva sin fråga om det inte finns någon åtalsprocess som drivs samtidigt. Då har man ju inte det här underlaget till den civilrättsliga stämningen när det gäller skadestånd. Men det viktiga här är ju ändå att målsägaren själv måste ha rätt att välja. Det är ett steg framåt. Även om det är svårare att driva en civilrättslig process när det gäller skadestånd utan underlaget bör man kunna välja själv. Nästa invändning är att det skulle vara svårt att verkställa och att det nog bara skulle fungera i en del EU-länder. Men det är ändå principiellt viktigt att vi tar det första steget. Vi behöver utveckla det här i det internationella arbetet, men Sverige bör vara med. Sverige bör vara det land som tar det första steget också när det gäller de här frågorna för att se till att ingen skall kunna känna sig trygg som har begått brott mot mänskliga rättigheter. Sedan, fru talman, skall jag kommentera några av de andra reservationerna och det som togs upp här i talarstolen. När det gäller reservationen om kroppsbesiktning stämmer det att det är en mycket integritetskränkande åtgärd att tvångsmedicinera någon. Och det är inte så att polisen i dag står helt maktlös när man ser och möter det här. Man har möjlighet att faktiskt plocka in människor och vänta på att det kommer ut den naturliga vägen. Man kan säga att det också är integritetskränkande, men det finns en stor skillnad mellan det och att ta steget att tvångsmedicinera någon, att vi skall ha sjukvårdspersonal som skall utföra en tvångsmedicinering. Argumentet här, att det kanske inte i första hand är den gruppen som vi skall skydda när det gäller den personliga integriteten, skulle ju faktiskt kunna användas i de flesta sammanhang när det gäller brottsbekämpning. Och hundraprocentigt säker kan ju polisen aldrig vara när man griper och tvångsmedicinerar någon om denne verkligen har svalt eller inte. Ett sådant tvångsmedel kommer givetvis också att drabba oskyldiga människor. Då kan man se att det är ett oerhört stort ingrepp. Jag förstår att polisen många gånger är frustrerad och vill få tillgång till ett snabbare tillvägagångssätt. Men i avvägningen när det gäller att tillåta ett så allvarligt tvångsmedel ställer sig Vänsterpartiet negativt. Sedan måste jag säga att vi från Vänsterpartiets sida ser väldigt positivt på att Moderaterna, som tidigare konsekvent varit anhängare av buggning, i dag har börjat svänga i den frågan. De säger inte lika tvärsäkert att vi skall införa buggning utan menar att man måste ta ett helhetsgrepp på den här frågan. Jag tror att vi kommer att ha många diskussioner, och jag tror att vi faktiskt gemensamt över partigränserna skall kunna lyfta fram integritetsfrågorna i ett större perspektiv. Jag är inte i dag beredd att stödja den här motionen med tanke på de formuleringar som också finns om buggningsfrågan och delvis de ställningstaganden som har funnits tidigare, men jag tror att vi kommer att kunna bli överens i sak. Integritetsfrågan måste ses i ett helhetsperspektiv, och nu måste vi få en helhetsbild över hur utvecklingen har gått och hur läget ser ut innan vi tar steget till något nytt.
Fru talman! Låt mig först uttrycka en glädje över att jag tror att det ganska snart kommer att gå - jag hoppas att det kan komma ytterligare inlägg som bekräftar min positiva tro - att få en samling kring det här med en form av samlat grepp kring rättighets och integritetsfrågorna. Det må vara att det finns formuleringar som gör det svårt just nu anta detta. Men jag ser ändå Alice Åströms inlägg som ett fall framåt, om jag så får säga, och som en markering av att hon delar vår uppfattning att det är viktigt att vi tar itu med de här frågorna. Det känns, som jag själv antydde i mitt inledningsanförande, något egendomligt att Sverige är ett av de få länder som inte har en heltäckande sådan här lagstiftning. Vi skall så att säga få in den bakvägen genom internationellt samarbete där vi får godkänna olika konventioner. Det är glädjande att notera detta. Låt mig sedan säga något om det här med tvångsmedlet att tvångsmedicinera. Vi är helt överens, jag tror inte att det finns någon annan uppfattning, om att detta är ett ingrepp i den personliga integriteten. Jag är övertygad om att om den här möjligheten stod till buds skulle man från polisens sida med gott omdöme använda denna metod ytterst restriktivt. Man skulle använda den just i situationer där det kanske handlar om att på några timmar, i stället för dagar, få fram bevissäkring. Det kan ju finnas situationer där man kan nysta upp en härva just genom att man vinner några timmar. Om polisen har ett gott omdöme, och jag hoppas ändå att vi i grunden tilltror polisen att ha detta, så tror jag att de skulle kunna hantera detta.
Fru talman! Jag skall börja med integritetsfrågorna. Där är jag övertygad om att vi mycket snart kommer att kunna hitta gemensamma steg framåt. Nu dök den här reservationen upp väldigt sent på ett möte. Jag var själv inte ens närvarande när de här frågorna diskuterades, men jag är övertygad om att de kommer tillbaka och om att vi gemensamt kommer att driva frågan om att vi måste få en helhetsbild när det gäller det här. När det gäller kroppsbesiktning råder det delade meningar, men där skall man ju också se på mängden narkotika. Nu är det inte alltid mängden det gäller utan frågan är om man kan nysta upp större härvor. Men mängden narkotika som man kommer att kunna beslagta när man använder den här tvångsmedicineringen kommer ofta att vara ganska liten. Den kommer inte att rendera några högra straff. Man får också se på den relationen. Jag ser problem med att använda ett sådant här tvångsmedel för att uppnå detta. Man kan ha förhoppningar om att kunna nysta upp flera härvor, om man lyckas och kan ta de skyldiga snabbt. Men det finns för många "om". Det är ett för stort steg att ta för oss.

Fru talman! Det är alldeles uppenbart att sådana önskemål i vissa situationer kommer från polisen, bl.a. från dem som jobbar ute på "Plattan", som Alice Åström uttryckte det. Jag är övertygad om att det också kan finnas ett brett stöd i allmänhetens rättsmedvetande för att den möjligheten borde kunna stå till buds i vissa situationer. Det skulle ge en möjlighet att klara av en situation som man eljest inte skulle klara av och vinna tid. Vi kan alltid föra en diskussion om huruvida man lyckas. Vi har gjort våra ställningstaganden. Redan förra året väckte vi frågan om en bredare översyn av det heltäckande personliga integritetsskyddet. Det var inte i polemik mot någon annan. Jag noterar med glädje Alice Åströms inställning. Vissa frågor tar tid. Gradvis har vi möjlighet att få en majoritet för en sådan översyn. Det skulle vara utomordentligt glädjande. Det finns inget självändamål i att ha en majoritet i frågan. Jag önskar att ett enigt utskott skulle ställa sig bakom förslaget för att markera att det är en viktig fråga. Jag är övertygad om att svenska folket tycker att det är en utomordentligt viktig fråga. Det är fundamentalt i en rättsstat med tilltro till att det är möjligt att bekämpa brott. Detta måste ställas mot de mycket berättigade integritetskraven och skyddet för den personliga integriteten, som allmänheten anser att vi skall bevaka.
Fru talman! Jag hoppas att vi skall kunna komma framåt i frågan och få ett enigt utskott. Jag är också övertygad om att det i alla partier finns funderingar på de svåra avvägningarna kring integritetsfrågorna. Eftersom det har varit en sådan explosionsartad utveckling under de senaste åren har vi själva inte hunnit tänka efter och få en samlad bild. Behovet av ett samlat grepp uppstår alltmer hos alla partier. Jag återkommer till frågan om kroppsbesiktning. Jag tror att vi skulle kunna få stöd hos det allmänna rättsmedvetandet för ganska stora och integritetskränkande ingrepp för att bekämpa narkotika och brottslighet. Människors naturliga svar är: Självklart, gör allting, vi måste sätta åt dem. Vi måste skydda våra barn. Man tänker så till den dag då man kanske kommer underfund med att ens eget barn, som faktiskt var oskyldigt, har drabbats. Det var den konsekvensen det fick. Det finns en fara i hävda att det allmänna rättsmedvetandet skulle kunna ställa upp på mycket när det gäller narkotika och grov brottslighet. Vi politiker måste göra en helhetsbedömning, där vi gör dessa avvägningar. Jag har respekt för att Moderaterna gör en annan avvägning än vi. Men vi har kommit fram till att det vore att gå ett steg för långt.

Fru talman! Jag skall inte gå in på alla våra reservationer i betänkandet JuU26 utan bara beröra några. Jag vill dock säga att vi står bakom alla våra reservationer och yttranden. Jag yrkar bifall till reservation 10 under moment 13. Jag skall inte nu beröra alla frågor. Jag tycker att justitieutskottets medlemmar gör det bra som sitter här timme efter timme och ändå är så engagerade i debatten. I reservation 10 beskriver vi vår inställning att barn som har utsatts för brott skall ha ett starkt stöd. Det nuvarande stödet bör förbättras i flera avseenden. Mer utbildning och kunskap behövs för de människor som i olika sammanhang, bl.a. i våra domstolar, möter barn som fallit offer för sexuella övergrepp. Reservation 9 handlar om våra gemensamma krav på kraftfulla åtgärder för att förbättra vittnenas situation. Bemötandet av vittnen i våra domstolar har gett anledning till många diskussioner både i kammaren och i utskottet. Vi kristdemokrater har motionerat om detta ett antal gånger och ser det som en mycket angelägen fråga som vi vill följa tills vi nått resultat. Det handlar delvis om ersättningen för förlorad arbetsinkomst och resor. Det är enbart nämndemän och vittnen som ännu inte fått någon kompensation för inflation, kostnadsökningar och höjningar av löner och arvoden, som alla andra parter i domstolen har fått under tio år. Ersättning på 300 kr täcker på intet sätt förlorad arbetsinkomst för vittnena. Blir det dessutom inställda förhandlingar på grund av att den tilltalade inte infinner sig, så måste vittnet infinna sig på nytt och detta kanske vid ett flertal tillfällen. Hur skall vi kunna upprätthålla rättssäkerhet och förvänta oss att vanliga människor i samhället skall våga utsätta sig för den press som vittnen får göra och samtidigt betala för det? 600 kr. Det anser vi kristdemokrater är ett minimikrav. Kristdemokraterna har under en längre tid arbetat för att förbättra vittnenas situation. Det kan kännas olustigt att som vittne konfronteras med den tilltalade och kanske utsättas för dennes hotfulla blickar och kroppsspråk. Många vittnen känner sig också rädda för vad som kan hända när man har vittnat. Kommer den tilltalade eller någon i hans bekantskapskrets att hämnas, kanske hota eller skada vittnets familj? Denna rädsla måste vi som beslutsfattare ta på ytterst stort allvar. Bemötandet av vittnen är alltså något som vi kristdemokrater ser som mycket allvarligt och angeläget att diskutera. Det handlar om att visa medmänsklig respekt. Vittnet har tagit sitt samhällsansvar, men när man kommer till rättegången möts man av en främmande miljö, som man har mycket lite insikt om. Ofta placeras man i en korridor och konfronteras med den tilltalade. I själva rättegången möts man sedan av utfrågning, iakttagelser ifrågasätts och detta under former som är högtidliga, med kylig, saklig juristprosa som är främmande för de flesta vanliga samhällsmedborgare. Allt detta tillsammans med rädsla för vad som händer sedan - kan jag gå säker för dem som är tilltalad? bidrar till att alltfler inte vågar ställa upp som vittnen. Som ett yttersta bevis för sin samhällsinsats får man dessutom inte full ersättning för förlorad arbetsinkomst, utan vittnet får betala för allt man varit med om. I tidningen Nämndemannen belyses situationen ute på domstolarna. I augusti 1998 hade endast 22 av drygt 90 tingsrätter separata väntrum. Nu säger man i betänkandet att domstolarna tills vidare bör ha beredskap för att ordna ett avskilt väntrum när behovet uppstår. Hur skall denna möjlighet komma vittnena till kännedom när de inte ens får kännedom om hur rättegången skall gå till? De får knappast heller information om sina rättigheter. I betänkandet hänvisar man till det åtgärdsprogram som Domstolsverket har påbörjat. Domstolsverket har inlett en översyn av de kallelser som sker till vittnen etc. I det åtgärdsprogram som påbörjats föreslås att det i utbildning och fortbildning av samtliga personalkategorier vid domstolarna skall införas beteendevetenskapliga moment och annan utbildning om brottsoffer. Det här är en viktig del för att personal som möter vittnen skall ha förståelse för hur svår situationen kan vara. Efter det att Brottsofferutredningens förslag presenteras, Brottsoffer - Vad har gjorts? Vad bör göras?, har ambitionen hos Domstolsverket höjts. Bl.a. skall ett informationsblad utformas som skall skickas ut till vittnen tillsammans med kallelsen. Informationsbladet skall informera om hur en rättegång går till. Vid domstolarna skall finnas personer med ansvar att svara på frågor från vittnen och målsägande. Man rekommenderar också att domstolslokalerna skall förbättras för att tillmötesgå behovet av separata väntrum för att beakta målsägandens och vittnets behov. Enligt åtgärdsprogrammet skall man även inleda försöksverksamhet med vittnesstöd vid domstolar. Detta har påbörjats på vissa håll i landet bl.a. med stöd från frivilliga från brottsofferjourerna. Fru talman! Allt det som betänkandet tar upp som planerade åtgärder för att förbättra vittnens situation låter fantastiskt bra, och jag kommer verkligen med stort intresse att följa utvecklingen. Som verkligheten ser ut i dag har våra vittnen många gånger en oacceptabel situation. Det finns en fara att vi som sitter i de beslutande organen nöjer oss med fina formuleringar om vad planeras eller vad som förväntas genomföras. Men det handlar om det som gäller i verkligheten. Jag har inför den här debatten ringt runt till några domstolar för att ta reda på hur verkligheten ser ut. Det är långt ifrån den beskrivning och de ambitioner som finns i betänkandet. Det är viktigt att vi än en gång följer upp och ser efter hur vittnenas situation ser ut i Sverige år 1999 och gör allt som står i vår makt för att förbättra bemötandet för att kunna behålla rättssäkerheten. Vanliga människor, Svensson, skall våga gå till domstolen och vittna om det som de har sett och upplevt i en situation.

Fru talman! Först och främst vill jag yrka bifall till reservation 9. Vi står naturligtvis också bakom våra övriga reservationer. När jag lyssnade till föregående talare tänkte jag att man kan säga samma sak med olika ord. I den här debatten om processrättsliga frågor har jag tänkt att ta upp ställningstaganden om just vittnenas situation. Vittnena är de viktigaste personerna i en rättegång om brottmål. Vittnena går inte att byta ut, vilket man kan göra med flera av de övriga medverkande. Jag har tagit upp frågan om vittnens situation tidigare i år. Jag står även i dag fast vid vad jag då sade. Det är ett stort hot mot rättssäkerheten i vårt land att vittnen inte vågar säga någonting eller inte vågar ställa upp. Det är svårt att få människor att ställa upp och berätta vad de har sett och hört. Det är minst bekymmer att inte ha sett och hört något. Man kan fråga sig varför. Det kan vara en allmän olust. Människor är oroliga för att stå öga mot öga med den åtalade. De tycker att det är obehagligt. Det är ett hårdare brottsklimat som gör att vittnen känner sig otrygga, hotade och rädda för att vittna. Kallelsen är ett hot. Ställer du inte upp som vittne hotas du av vite på ett eller ett par tusen kronor. Föregående talare tog upp att ersättningen till vittnen är låg. Jag håller med om det. Den är 300 kr plus reseersättning. Dessutom skall detta yrkas i förhandlingen. Att ta ledigt ofta större delen av dagen ger en stor ekonomisk förlust utöver de övriga obehagen. Det är inte ovanligt, som vi har hört från många håll, att rättegången blir inställd. Den tilltalade infinner sig inte. Det är många samverkande faktorer som bidrar till att det blir allt svårare med vittnesvilligheten. Visserligen skärptes straffet för övergrepp i rättssak den 1 juli 1997. Under 1997 var det 70 personer som lagfördes för brott i det avseendet. Att vara vittne och peka ut den skyldige är ett steg som kan få konsekvenser. Vad händer vid vardagsbrott som t.ex. inbrott i bostaden, bilstölder eller liknande? Vittnena blir ofta utsatta för terrorisering av t.ex. ungdomsligor. Den som har tjallat skall märkas. Man kör förbi och ställer sig utanför bostaden osv. Vittnena känner sig påpassade och otrygga. Det är bra att ett åtgärdsprogram har kommit till stånd och att det har hänt vissa saker på området, men det är mycket kvar. Jag instämmer om betydelsen av utbildning i vittnesstöd, något som jag fick ta del av på min hemort den här veckan. Man väljer noga ut dem som skall få ta del av utbildningen, och den sker på ideell basis. Det görs ett stort och viktigt arbete. Men på många ställen har utbildningen inte startat. Det behövs också resurser för utbildningen. Som vi hörde tidigare finns på många håll inga väntrum. Det behövs också personalutbildning i bemötande och bättre ersättning till vittnena. Förtroendet för svensk rättssäkerhet får inte rubbas. Det är av största vikt att få vittnen och även målsägande att känna sig trygga och att känna att de gör en viktig insats inom vårt rättsväsende. Det ger i sin tur ett tryggare samhälle. Vi måste stödja och inte hota för att få en god tillgång till vittnen och lösa dilemmat.

Fru talman! Jag skall inte så mycket debattera mot det som sades. Vi är helt överens om att det är viktigt att lyfta fram frågan som vittnens utsatthet, precis som tidigare talare har sagt. Men det är också viktigt att inte glömma att vi som politiker inte bara kan sprida den negativa bilden. Jag känner att vi ibland diskuterar bara de negativa bilderna. Det handlar om människor som blir hotad, är rädda osv. Vi har också en mycket bra fungerande verksamhet även om det finns brister som vi måste rätta till. Det är precis som Gunnel Wallin sade. Det är viktigt att tilltron till det svenska rättsväsendet inte sjunker. Det är viktigt att vi diskuterar frågorna och lyfter fram dem. Men i de allra flesta fall fungerar rättsväsendet väldigt bra. En sak som är viktig, och som utskottet har fattat beslut om, är något som kommer att ha en väldigt stor verkan på det här området. Det gäller försöksverksamheten med videoupptagningar så att människor inte behöver konfronteras direkt. En del av problemen med långa resor kommer därmed också att försvinna. De kan annars ta hela dagen. Det finns olika aspekter, bl.a. att man slipper att möta de åtalade. Vi vet att många av våra gamla tingshus är svåra att bygga om. Det är svårt att skapa utrymmen till enskilda väntrum. Då kommer detta att vara en möjlighet. Den delen hoppas vi att vi gemensamt skall kunna följa för att se om tekniken kan användas på det här sättet så att den nya tekniken kan stärka vittnens och målsägandes skydd när de är rädda.
Fru talman! Jag vill instämma i att den nya tekniken kan vara ett bra hjälpmedel, särskilt för dem som har långa avstånd. Då är det ett bra medel att använda. Det ser jag positivt på. Men man kan inte sticka under stol med att situationen för vittnena markant har förändrats under den senaste tiden. Om man talar med folk ute säger de att det är bäst att inte se och höra. Annars kommer de in i den här apparaten, och de vill inte ha med den att göra.
Fru talman! Jag kan instämma i beskrivningen av medborgarna i Sverige. Deras vilja att ställa upp i rättssammanhang har minskat, och det är viktigt att man vidtar åtgärder. Det pågår en hel del arbete. Det finns olika åtgärdspaket. Det finns en hel del som är på gång i Regeringskansliet. Jag kan också tycka att det ibland går alldeles för sakta. Samtidigt är det viktigt att vi inte hastar fram lösningar som sedan inte kommer att bli bra. Alla partier i utskottet är ju överens om att det här är viktiga frågor. Vi vill vidta åtgärder. Jag tror att situationen kommer att förbättras framöver med hjälp av oss.
Fru talman! Jag funderade också på detta att alla partier egentligen är överens. Det är bara takten som vi kanske är lite oense om. Man behöver skynda på. Jag känner också att vi måste använda oss av lösningar som ligger i tiden, och vi ligger lite efter där. Om jag kan vara ivrig är det någon annan som såsar, men jag tror att vi är överens om själva målsättningen.

Fru talman! Anförandena spretar lite här. Vi tar upp hjärtefrågor och lägger betoningen där. Jag vill för Miljöpartiets räkning än en gång starkt markera vår uppfattning om buggning eller hemlig teknisk avlyssning. Vi vill alltså inte införa buggning som nytt tvångsmedel i Sverige. Vi vill att den beredning som pågår i Justitiedepartementet av Buggningsutredningens betänkande, som också har remissbehandlats, skall avbrytas så att inga lagförslag presenteras för denna riksdag. Avstyrker gör bl.a. också Justitiekanslern, Justitieombudsmannen, Datainspektionen och Advokatsamfundet plus flera andra remissinstanser. Varför är då detta en så viktig fråga för Miljöpartiet, och varför avstyrker vi? Jo, vi är mycket rädda för vad det kommer att innebära för den enskilde när samhället hela tiden inför nya tvångsmedel och nya register. Den kunskap som framkom när fakta presenterades om IB, SÄPO och de politiska partiernas involvering i spaning, rapportering och registrering av misstänka kommunister borde leda till eftertanke. Det har den gjort nu. Det är mycket glädjande att Moderaternas långa reservation också biträds av Folkpartiet och Det är en ganska hastig omsvängning. Till betänkandet har också fogats tre motioner från Moderaterna. En av dem vill införa buggning genast, precis som teleövervakning och telefonavlyssning. Två motioner gör restriktioner och vill ha detta just vid grövre brott. Men jag tycker att det är bra att man kan ta till sig debatten. Det är bra att man kan ändra sig och införa de här restriktionerna. Det har också framkommit att man vill ha ett samlat grepp. Det har ju faktiskt Miljöpartiet begärt ända sedan 1996. Då hade vi ett yrkande när vi lade fram budgetmotionen om att det var mycket angeläget att ta ett samlat grepp. Vi såg ju vad som hände i och med EU-inträdet. Vi såg hur dessa register kom över oss. Vi bara biträdde dem via konventioner. Det var Europol, Schengen och ändring av vårt eget polisregister. Det har vi fått anledning att ifrågasätta. Risken för obehörig användning i olika avseenden ökar med antalet nya register och tvångsmedel. Buggning innebär att inte endast brottslingar utan alla som vistas i samma lokal avlyssnas. Vad som skall ske med överskottsinformationen har inte utretts. Om polisen ges ökade möjligheter att arbeta i det fördolda kan också tilltron till polisen minska. Den kan minska om man får ökade möjligheter att arbeta hemligt utan den öppna och civila prägel under demokratisk kontroll som Miljöpartiet omhuldar. Vi ifrågasätter även effektiviteten. Buggning är en mycket resurskrävande metod. Det kommer inte att leda till någon väsentligt högre uppklaringsprocent enligt utredningens egen prognos. Ny teknikutveckling på övervakningsområdet gör att den demokratiska kontrollen och insynen blir svår att upprätthålla. I EU är ministrarna i slutfasen av att godkänna ett avtal om ömsesidigt bistånd i brottmål. Stötestenen är anslutningen till Echelon, ett globalt satellitbaserat teleövervakningssystem. Flera miljoner elektroniska meddelanden, telefonsamtal, fax eller e-post kan avlyssnas eller avläsas med hjälp av markantenner som sätts upp i länderna eller via land och sjökablar. Buggning kan nu ske med hjälp av fjärrstyrning där en operatör kan övervaka flera rum från vilken plats som helst i världen. Det går att avlyssna samtal som äger rum över en kilometer bort med hjälp av paraboliska mikrofoner. Laserversionen kan avlyssna samtal genom stängda fönster när de som samtalar är inom räckhåll. Medvetenheten om att det blivit lättare att avlyssna och övervaka människor i olika situationer måste öka. Tekniken går med rasande fart. Stora värden äventyras om samhället av olika skäl ständigt flyttar fram sin toleransgräns vad gäller tvångsmedel. Det pratas nu i den senaste debatten om krypteringsmaterial. Det har blivit så lätt att avlyssna människor att man skall införa kryptering. Det finns tydligen ett motstånd mot att göra det. Det skulle ju också innebära att polisen inte kan avlyssna som man tidigare har gjort därför att det finns krypteringsanläggningar som också brottslingar kan använda. Så visst, vi står inför ett stort dilemma. Jag är mycket orolig för att utvecklingen till slut går så långt att vi inte kan göra något åt det. Det skulle ju vara väldigt skrämmande. Jag skulle vilja rikta mig till socialdemokraterna. Jag hoppas att också de tar åt sig av debatten och besinnar sig när det gäller buggningsförslaget. Det finns tydligen nu en svängning som jag mycket tacksamt noterar. Det visas i en reservation från de borgerliga att först skall vi ha en total utredning, och sedan kommer det andra steg. Det har ju förändrats mycket den senaste tiden. När det gäller den andra diskussionen som har förts här om vittnen och målsägande är vi absolut inte oeniga som har framförts. Det är ett mycket angeläget område även för Miljöpartiet. Vi har ju diskuterat dessa frågor förut. Anledningen till att vi inte har reserverat oss är att det pågår arbete med ekonomiskt stöd till vittnen så att de inte skall förlora på att vittna. Dessutom pågår Brottsofferutredningen som tar upp de här frågorna. Det kommer, enligt vad vi har fått erfara, en sådan proposition till hösten. Jag kommer att återkomma i de här frågorna om inte regeringen kommer med de förslag som vi alla tycker borde införas. Siw Persson tar upp ett övergripande problem. Det handlar om att grova brottslingar hotar människor och att det behövs mer polishjälp. Javisst, men det är kanske inte bara poliser som kan skydda från övergrepp, utan det är ju totalt i samhället ett problem för alla. Det är ett mycket svårare problem. Det vi kan göra här är att se till att domstolarna har rum, bemöter vittnena och att de får schyst ersättning. Det är vad vi kan göra här. Men det andra är också ett viktigt problem som vi hoppas inte kommer att breda ut sig ännu mer. Slutligen, fru talman, skulle jag vilja kommentera Anders G Högmark och hans ofta återkommande mantra om det allmänna rättsmedvetandet. Det kan man väl inte bara syfta på i alla olika frågor med sådan övertygelse, som Anders G Högmark gör. BRÅ har studerat detta: Vad är det allmänna rättsmedvetandet? Finns det något sådant? Utredaren kommer fram till att det är ganska tvivelaktigt om man kan referera till ett sådant med emfas och säga att det är så folk tycker i allmänhet. Man skall nog ta varligt på det begreppet, är min slutsats.

Fru talman! Med tanke på den tid som utskottet har tagit i anspråk skall vi kanske inte utveckla en alltför omfattande debatt om det allmänna rättsmedvetandet, om vad det är och om hur det utformas. Kort uttryckt är det som uppfattas vara det allmänna rättsmedvetandet givetvis en produkt av en dialog som ständigt förs mellan politiker och allmänhet, mellan medier, debattörer etc. Det är ju inget statiskt. Det påverkas, men det påverkas ganska trögt. Som politiker i en representativ demokrati är det klart att det är väldigt viktigt att fånga upp de stämningar som finns. Men som politiker är det givetvis också en viktig uppgift inte bara att ständigt lyssna av hur det är utan också att informera, försöka påverka, skapa opinion för olika saker. I den dialogen finns det ändå någon form av gemensam klangbotten som är viktig för oss politiker på olika nivåer att föra fram. Därför tror jag att det är utomordentligt angeläget när lagstiftaren fattar beslut och stiftar lag att den lagstiftningen ändå står i en rimlig harmoni och samklang med det allmänna rättsmedvetandet. Ju mer man avlägsnar sig från det, desto mer uppfattar allmänheten att det politiska systemet är oförmöget att förstå hur människor vill se samhället formas. Förmodligen har vi alla hört talas om misstro mot politiker, misstro mot det politiska systemet. Att vara väldigt lyhörd men också att försöka förklara ställningstaganden är viktigt för oss som politiker. Får jag sedan bara notera en sak i den allmänna glädjen som nu har utbrutit när Moderata samlingspartiet önskar se en bredare översyn. Jag noterar det med glädje. Jag väntar med stort intresse, fru talman, på vad socialdemokraterna skall säga. Det får vi väl återkomma till. Det finns ju ändå i vårt ställningstagande en klar markering av att det här är en grannlaga avvägning mellan å ena sidan kravet att kunna bekämpa brottslighet på ett effektivt sätt med modern teknik, å andra sidan integritetsfrågorna. Ibland när man hör Kia Andreasson finns det bara en del verkligheten. Jag tror att även hon är medveten om det.
Fru talman! Jag tror att vi allihop är lyhörda för allmänhetens åsikter, men om jag pratar med mina väljare tror jag ju inte att jag får samma synpunkter som Anders G Högmark får när han talar med sina väljare. Det är svårt att jämka ihop det allmänna rättsmedvetandet. Jag tycker att Anders G Högmark oftast hänvisar till det allmänna rättsmedvetandet när det gäller att sätta kraft bakom moderaternas förslag. Jag ifrågasätter ibland att den allmänna rättsmedvetenheten exakt överensstämmer med moderaternas åsikter. Anders G Högmark säger att den bredare översynen är moderaternas förslag, men jag sade att Miljöpartiet hade ett sådant yrkande år 1996. Jag tror snarare att det är Miljöpartiets förslag som nu har vunnit gehör. Men det spelar ingen roll - vi är tydligen överens om det här. I reservationen i fråga tas detta upp som en del. Den andra delen är buggningen, som vi åtminstone här och nu har olika åsikter om. Vi motsätter oss absolut ett införande av detta tvångsmedel.
Fru talman! När jag som moderat politiker talar med "mina" väljare och när Kia Andreasson talar med "sina" väljare är det klart att vi kan få lite olika reaktioner i skilda frågor. Det ligger i sakens natur i ett flerpartisystem. Jag är dock ganska övertygad om att i just rättstrygghetsfrågorna har en väldigt stor andel ungefär samma uppfattning som Moderata samlingspartiet har, långt större än vad Moderata samlingspartiet samlar i allmänna val. Där har vi alltså en enorm potential. Där står det allmänna rättsmedvetandet mycket nära Moderata samlingspartiet uppfattning. Vi uppfattar det som lovande, och det borde vara en utmaning för andra att fundera över detta när de driver sina rättstrygghetsfrågor. Vidare är jag alldeles övertygad om att vi, om vi skulle gräla om vem som varit först med det ena och det andra, återfaller i en trall som både Kia Andreasson och jag inte tror gagnar politikens anseende. Det finns framöver möjligheter att ta ställning till de förslag som Moderata samlingspartiet har lagt fram. Jag utgår från att vi med den syn som Kia Andreasson har gett uttryck för i dag skall få en betydligt bredare uppslutning kring våra förslag. Jag ser fram emot detta.
Fru talman! Slutet av Anders G Högmarks mening innehöll vårt förslag. Det markerar vem som vill hävda besittningsrätt till förslaget. Vi kan ju leta i rullorna efter hur vi har reserverat oss och återkomma i den tvisten. Jag vill slutligen om det allmänna rättsmedvetandet bara säga att det i BRÅ:s rapport står att man undersökt uppfattningen bland nämndemän som tjänstgör i domstol. De borde utgöra en bred bas för det allmänna rättsmedvetandet, eftersom de är tillsatta av olika politiska partier. De hade ungefär samma uppfattning som de juristutbildade. Man har jämfört olika grupper och funnit att det allmänna rättsmedvetandet kanske är beroende av andra faktorer. Också kunskapen om ämnet hade en stor betydelse. Det är viktigt att vi inte bara skrapar på ytan när det gäller rättsmedvetandet utan verkligen penetrerar denna fråga.

Fru talman! Varenda gång jag nämner EU, Siw Persson, blir det en stark och lite häftig reaktion. Vad jag sade om EU var att vi genom undertecknande av konventioner har fått ändringar i vår registerlagstiftning som har inneburit att vi har fått försämrade positioner när det gäller den personliga integriteten, något som vi i Miljöpartiet varit starkt emot. Det är vi nu också när det gäller buggning. Jag förstår inte riktigt vart Siw Persson vill komma med den diskussion om buggning som hon här tar upp. Svaret på frågan om jag tycker att vi skall angripa dessa frågor inom EU har jag givit förr här i kammaren. Jag tycker att det samarbete som har förekommit med Interpol var en bra bas, som hade fungerat i många år. Många länder har varit med om att utveckla det. Brottsförebyggande arbete är allstå inte något nytt. Vi har haft ett samarbete i Norden under lång tid, och det har fortsatt. Vi har också ganska stora framgångar i det. Visst är det alltså bra med samarbete. Jag har många gånger sagt att vi inte är emot samarbete och att det funnits forum för det. Vad gäller polisens roll hade jag bara den synpunkten att det är svårt för polisen att ständigt och jämt övervaka människor. Det krävs ytterligare dimensioner i den problematiken. Det är inte bara så enkelt som att säga: Vad kan polisen göra, och hur många poliser krävs det för att skydda människor på ett visst sätt? Det måste också vara ett mål för samhället att människor inte skall råka ut för sådana här grova maffiametoder, som man nästan kan karakterisera dem som. Det är ett ganska nytt fenomen att vittnen utsätts för detta i vårt land.

Fru talman! Det är därför som det är så angeläget, eftersom det finns så mycket teknik och möjligheter. Därför vill vi absolut inte tillföra ännu ett sådant tvångsmedel. Man har fullt upp med att kontrollera det som redan finns. Det är därför som vi har gjort vårt ställningstagande om att inte införa buggning. Så det som Siw Persson säger är helt rätt. Tillräckligt många poliser för att hindra detta helt kan vi nog aldrig få, eftersom en stor del av budgeten skulle gå till detta. Men det är klart att det är viktigt. Jag motsäger inte det.

Fru talman! I detta betänkande om processrättsliga frågor behandlar vi här i dag motioner från allmänna motionstiden 1998. Om inte alla så har flera liknande motioner tidigare behandlats i denna kammare i samband med framlagda propositioner och, som i detta fall, i samband med behandling av motioner väckta vid den allmänna motionstiden. I enlighet med vad betänkandet visar så bereds flera av de yrkanden som föreligger på Justitiedepartementet. Fru talman! Jag tänker nu här från talarstolen bemöta de reservationer som föreligger. I reservation 1 om specialdomstolar yrkas att special och partssammansatta domstolar skall avvecklas och att deras uppgifter skall övertas av de allmänna domstolarna. Redan vid tidigt 90-tal avvecklades flera specialdomstolar. Det är och har varit Moderaternas inställning sedan flera år tillbaka att specialdomstolarna i möjligaste mån skall avskaffas. Det ställningstagande som vi från den socialdemokratiska gruppen gjorde vid riksmötet 1993/94 kvarstår fortfarande, dvs. att varje specialdomstols fortsatta verkan helt borde bedömas efter dess egna meriter och inte utifrån principiella ståndpunkter. I sammanhanget kan dock nämnas att riksdagen nyligen har beslutat om instansordningen i marknadsföringsmål som innebär att fr.o.m. den 1 april i år gäller att mål om förbud och ålägganden i princip skall handläggas av Marknadsdomstolen som första och enda instans. Syftet är här att göra det möjligt att snabbt få ett slutligt avgörande i frågan om en viss marknadsföringsåtgärd strider mot de marknadsrättsliga bestämmelserna. Regeringen har nyligen beslutat att en särskild utredare skall se över ordningen för prövning av mål som handläggs vid Patentbesvärsnämnden samt av patentmål vid Stockholms tingsrätt. Meningen är att utredaren skall ta ställning till om Patentbesvärsnämndens verksamhet helt eller delvis skall överföras till Stockholms tingsrätt. Utskottet finner inget annat än att specialdomstolarna i framtiden får bedömas på deras egna meriter. I reservation 2 föreslår moderaterna att det bör vara möjligt för polisen att avgöra om sjukvårdspersonal skall tillåtas ge kräkmedel för att säkra bevisning om narkotikainnehav. Samtidigt som jag givetvis inte vill eller kan blunda för det problem som uppstår när kapslar sväljs, så anser jag att det är ett mycket allvarligt ingrepp i den kroppsliga integriteten att utsätta någon för tvångsmedicinering. Vad jag kan förstå framhöll inte heller Polisrättsutredningen i sitt betänkande något önskemål om att införa tvångsmedicinering. Dock beslutade regeringen våren 1998 att tillkalla en narkotikakommission där uppdraget bl.a. omfattar rättsväsendets och Tullens arbete med narkotikabekämpningen. Enligt vad utskottet erfarit kommer kommissionen att behandla frågan om användning av kräkmedel i kampen mot narkotika. Låt oss avvakta denna utredning och invänta och se om Narkotikakommissionen anser att kräkmedel bör få användas som ett straffprocessuellt tvångsmedel. I april 1998 överlämnade den s.k. Buggningsutredningen ett betänkande om buggning och andra hemliga tvångsmedel till regeringen. Utredningen föreslår att det införs möjligheter till buggning som ett straffprocessuellt tvångsmedel vid förundersökning. Enligt förslaget skall buggning få användas vid förundersökning angående brott som har ett minimistraff på fyra års fängelse.

Eftersom buggning utgör ett intrång i den personliga integriteten och ställer särskilda krav på de regler som skall gälla är det nödvändigt att ett förslag till riksdagen föregås av en grundlig analys. Då det pågår ett beredningsarbete av Buggningsutredningens betänkande avstyrker utskottet de motioner som föreligger. Vad beträffar yrkande 5 från Vänsterpartiet så har Sverige fått kritik av Tortyrkommittén där det framstår som mycket angeläget att åtgärder kommer till stånd snabbt vad gäller att ge frihetsberövade personer rätt att kontakta anhöriga, och att den rätten inträder omedelbart vid gripandet, och att låta dem biträdas av advokat. Då regeringen har svarat på kritiken genom en rapport till Europarådet att dessa frågor är föremål för översyn i Justitiedepartementet och kommer att tas upp i en departementspromemoria anser utskottet att riksdagen skall avvakta kommande förslag. Vad gäller motionsönskandet att den häktade skall ges möjlighet att själv välja läkare har utskottet samma uppfattning som regeringen att det är normaliseringsprincipen som gäller, vilket innebär att frihetsberövade personer har rätt till sjukvård på samma sätt som personer som inte är berövade friheten. I motion Ju801 förordar Moderaterna att den samordning av häktningsberedskapen som sker under helgen utökas så att häktningsfrågorna även under vardagar bara prövas av en domstol i beredskapsområdet. Häktningsförhandlingar hålls i regel i den tingsrätt inom vars domkrets brottet förövats. Om det finns särskilda skäl får frågor om häktning tas upp av rätten i en annan ort än som eljest skulle ha skett. Detta undantag kom till i syfte att ge den tjänstgörande tingsrätten behörighet att pröva häktningsfrågor inom hela beredskapsområdet. Domstolsverket har inrättat en utvecklingsgrupp där bl.a. just frågan om att organisera prövningen av häktningsfrågor på det sätt som förespråkas i motionen tas upp. Det finns i dag planer på en sådan försöksverksamhet i Västmanlands län. I avvaktan på detta, fru talman, anser utskottet att riksdagen inte skall göra något uttalande i frågan. Centerpartiet efterlyser ett lagförslag som innebär att handlingar som innehåller känsliga uppgifter vid postbefordran alltid skall sändas med rekommenderat brev. Man vill utöka skyldigheten att använda delgivning. Utskottet är inte berett att förorda att det i delgivningslagen - som enbart reglerar själva verkställandet av delgivningen - införs regler om vilken typ av handlingar som skall delges. Upplysningsvis kan dock nämnas att det inte finns något som hindrar domstolar eller andra myndigheter från att sända känsliga handlingar i rekommenderade brev om de bedömer att detta är ändamålsenligt. Vänsterpartiet ifrågasätter i motion Ju804 om dagens regler gör det möjligt att i Sverige pröva anspråk som avser skadestånd på grund av krigsförbrytelser och andra grova kränkningar av mänskliga rättigheter och vill med anledning av detta att en översyn kommer till stånd. Skadestånd är många gånger en viktig sanktion för att en målsägande skall få upprättelse. Utskottet vill dock erinra om att redan gällande regler ger en möjlighet att föra skadeståndstalan här under förutsättning att åtalet prövats här. Att föra en skadeståndstalan i den aktuella typen av mål utan samband med ett åtal framstår emellertid av flera skäl som orealistiskt, bl.a. skulle målsäganden inte ha den fördel i fråga om utredningen om den skadegörande handlingen som samordningen med ett åtal normalt sett innebär. En sådan dom skulle med stor sannolikhet endast kunna verkställas i stater inom EU eller i Norge, Island och Schweiz. Mot denna bakgrund är utskottet inte berett att förorda att ett utredningsarbete kommer till stånd. Utskottet anser att det som framförs i reservation 9, om bemötande av vittnen och målsägande i domstol, är viktigt. Det är en fråga som har varit uppe till beredning tidigare, och jag vet att åtgärder härom har vidtagits. Bl.a. har Domstolsverket på regeringens uppdrag tagit fram ett åtgärdsprogram som syftar till att förbättra domstolarnas bemötande av vittnen och övriga som kommer i kontakt med domstolen. Det har också anslagits medel till två försöksverksamheter i syfte att förbättra stödet till brottsoffer och vittnen. Jag vet att det pågår en sådan verksamhet i mitt hemlän Kalmar, och vad jag har erfarit har det slagit väl ut hitintills, men det är värt att vänta på en utvärdering. Vad beträffar de delar där det pågående reformarbetet kräver författningsändringar, exempelvis i möjligheterna att förordna stödpersoner, förutsätter jag att den beredning som jag vet arbetar på departementet kommer att utforma ett förslag så skyndsamt som möjligt. I reservation 10 framhåller kristdemokraterna att barn som utsätts för brott befinner sig i en särskilt utsatt position. Givetvis är det så. Jag vill påstå att barn alltid i alla avseenden är mer utsatta än vuxna. De är dessutom helt beroende av oss vuxna. Det är därför särskilt viktigt att barn som utsätts, eller som har utsatts, för brott får just det stöd som de behöver. Vad beträffar barnens ställning i rättsprocessen så pågår ett arbete i Regeringskansliet. Den aviserade propositionen om barns rätt till målsägandebiträde kan förväntas innebära att barn som utsatts för brott från anhöriga får ett ökat stöd. Även i övrigt pågår det på flera håll arbete i den riktning som kristdemokraterna efterlyser och som, det instämmer jag i, är nödvändig för barnens rätt. Våren 1998 beslutade riksdagen om en lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Lagen innebär i huvudsak att den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall ha uppsikt över den samt är skyldig att lämna användare av tjänsten en viss information och att ta bort vissa slag av straffbara meddelanden. Om detta inte efterföljs kan tillhandahållaren straffas. Moderaterna anser i reservation 11 att det inte är rimligt att tillhandahållaren skall kontrollera de meddelanden som skickas in till den elektroniska anslagstavlan. De menar att införandet av en särskild reglering av denna form av kommunikation, bara därför att den utnyttjar datatekniken, innebär en onödig särlagstiftning. Moderaterna framhåller att problemen med elektroniska anslagstavlor i stället bör lösas inom ramen för de straffrättsliga regler som redan finns. Då det har visat sig finnas en brist på kontroll över de elektroniska anslagstavlor som kan utnyttjas för brottsliga ändamål samt att det kan vara mycket svårt att spåra de användare som ursprungligen avsänt det straffbara meddelandet och det därav inte alltid är säkert att brottsbalkens bestämmelser är tillräckliga för att reglera ansvaret i dessa situationer, finns det starka skäl för att en lagstiftning gäller som klart fastställer tillhandahållarens ansvar för förekomsten av vissa meddelanden. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 4, vilket jag glömde göra tidigare när jag stod i talarstolen. Ann-Marie Fagerström säger: Visst, det buggningsarbete som pågår på departementet skall föregås av en grundlig analys. Innebär det att det som vi i dag har diskuterat - nämligen den samlade analys av alla nya integritetskränkande lagförslag som har skett - skall göras innan man går vidare med det förslag som bearbetas? Innebär det att det blir en paus i beredningen och att analysen skall genomföras?
Fru talman! På departementet pågår nu en beredning av det betänkande som är framlagt efter buggningsbetänkandet. Jag vill ge Kia Andreasson svaret att vi avvaktar det förslag som regeringen efter det betänkandet kommer med.
Fru talman! Jag fick inget svar på min fråga. Vad jag vill veta är alltså om den grundliga analys, som också Ann-Marie Fagerström nämnde i sitt anförande, innebär samma analys som den som en majoritet här i dag har krävt? Är det den analysen som skall föregå arbetet här?
Fru talman! Jag litar på regeringen i det fallet. Betänkandet lades fram 1998, så det har ju gått en tid sedan dess. Man gör ingenting skyndsamt, utan man analyserar verkligen detta. Justitieministern själv har sagt i ett svar här att man vill ta tid på sig för att analysera helheten. Jag har ingen annan uppfattning än att vi verkligen måste betänka integriteten i den här frågan. Jag anser också att den beredning som pågår efter nämnda betänkande kan ligga till grund för ett förslag.
Fru talman! Jag hade tänkt ta upp just den fråga som Kia Andreasson tog upp här, nämligen vad som händer med Buggningsutredningen. Ann-Marie Fagerström säger att ingenting görs skyndsamt i regeringen. Det var väl ett understatement, och då inte bara för Justitiedepartementet. Det är mycket vi väntar på från regeringen. Men om vi för ett ögonblick skall försöka knyta an till det konkreta så skriver ju utskottet, precis som Ann-Marie Fagerström har hänvisat till, att det görs en analys och att det pågår ett beredningsarbete i Regeringskansliet samt att riksdagen inte bör föregripa den analysen. En poäng i en demokrati och i ett parlament där regeringen är underställd parlamentet är ju att en debatt förhoppningsvis kan föras i parlamentet. Just i denna fråga sitter nu alltså justitieutskottet här, givetvis utan företrädare för regeringen. Det hade varit klädsamt om man hade tänkt sig att på något vis ta intryck och lyssna av debatten på annat sätt än via tekniska hjälpmedel. Nu har några partier reservationsvis markerat ett intresse för och en önskan om att få en bredare översyn. Från Vänsterns sida har man också uttryckt en förståelse för att detta är något som rimligtvis måste komma till stånd ganska snart. Miljöpartiet har också uttryckt sin uppfattning. Något som då vore intressant är att höra om de socialdemokratiska ledamöterna, med Ann-Marie Fagerström som företrädare här i dag, har tagit, och tar, intryck inte bara av den debatt som allmänt förekommit i samhället utan också av den debatt som varit här i dag. Jag tycker att det är en poäng att man kan föra en diskussion i stället för att bara hänvisa till skyttegravar där man står; detta med tanke på den öppenhet som visats av tidigare talare. Fru talman! Det vore mycket intressant att få höra lite grann om detta. Vår tanke är faktiskt att det kanske är dags att plocka ned beredningsarbetet vad gäller Buggningsutredningen och att konstatera att ett bredare grepp behöver tas. Då behöver man kanske inte exklusivt fördjupa sig i Buggningsutredningens grundmaterial, utan det kan komma in som ett delmaterial i en bredare översyn. En liten reaktion på det vore bra. Då skulle en sådan här debatt spela någon roll gentemot den verkställande makten, regeringen.
Fru talman! Med tanke på den kritik som moderaterna och Anders G Högmark vid ett flertal tillfällen har riktat till regeringen om att man på departementet arbetar saktfärdigt med att lägga fram förslag efter utredningar tror jag att vi kan vara ganska överens om att vi nu verkligen skall se till att frågan analyseras väldigt tydligt och att vi tar tid på oss innan ett förslag läggs fram. Jag litar helt och fullt på regeringen och det förslag som kommer i det här fallet. Som jag nyss sade som ett svar till Kia Andreasson har justitieministern här i kammaren svarat på en fråga. Hon framhöll då vikten av att låta beredningen få den tid som det finns behov av just för, som också Anders G Högmark tog upp, integritetens skull. Jag har aldrig haft någon annan uppfattning - jag fick ju en direkt fråga om inte vi socialdemokrater har tagit intryck här. Vi ser också att den här frågan måste få den tid som behövs för att det skall bli rätt.
Fru talman! Jag är alldeles övertygad om att Ann Marie Fagerströms tilltro till regeringen och justitieministern är något större än min; det ligger på något sätt i sakens natur. För att välvilligt tolka sista delen av Ann-Marie Fagerströms senaste inlägg här kan jag säga att man från socialdemokraternas sida måhända något tar intryck av dagens debatt. Och måhända kan vi se att det beredningsarbete som pågår när det gäller Buggningsutredningens grundmaterial leder till ett omtänkande, till ett nytänkande. Kanske börjar man tänka i nya och lite vidare banor och helt enkelt kommer tillbaka och lägger fram ett förslag om att tillsätta en sådan utredning - eljest har utskottet en möjlighet att agera; det skall man komma ihåg. Frågan återkommer: Tycker Ann-Marie Fagerström i grunden att det ligger någon klokskap i den debatt som förs ute i samhället, både i Sverige och ute i Europa, och att det beträffande den tekniska utvecklingen och farhågorna kring registrering och avlyssning finns skäl att kanske ta ett lite bredare grepp? Uttalanden från socialdemokratiska ledamöter i denna kammare är väl något som den verkställande makten i Rosenbad lyssnar till. Eller är det helt och fullt Regeringskansliet som talar om vad de socialdemokratiska ledamöterna skall göra? Ett frimodigt bekännande av en uppfattning i en öppen dialog tillhör ju demokratins grundfundament.
Fru talman! Anders G Högmark och övriga i denna kammare vet att vi har avstyrkt den reservation som moderaterna lagt fram i detta betänkande. Avslutningsvis kan jag säga att jag litar på att regeringen efter den i detta ärende gjorda beredningen kommer med ett bra förslag.
Fru talman! Jag hade en liten fråga när det gäller behandling av frihetsberövade personer. Man säger i majoritetens svar i betänkandet att det är normaliseringsprincipen som gäller i fråga om rätten att välja läkare. Men då bortser man från det som Europarådets kommission mot tortyr också lyfter fram, att det i våra regler står att man enligt 4 § skall beredas läkarvård och psykiatrisk vård vid behov. Det kommissionen pekat på är att man inte har någon absolut rätt att få möta läkare. Det kommer alltid att finnas någon på häktet eller där man befinner sig som kommer att avgöra om man är i behov av det eller inte. Det var också en av de punkter som det riktades kritik mot, den självklara uttryckliga rätten. I Sverige är det inget större problem. Men som jag sade tidigare är det här också en internationell fråga. Det har betydelse om det uttryckligen står i lagstiftningen att man skall ha rätt att träffa en läkare. Det kommissionen också sade och det jag skrev i motionen är att om man av någon anledning nekar någon läkarvård skall det fattas ett speciellt beslut om det, och det skall också protokollföras, så att man hela tiden kan följa processen. Men ingenting av det här berörs egentligen i majoritetens text, mer än att regeringen inte ser någon anledning att ändra någonting när det gäller just läkare. Men vi i Vänsterpartiet kommer att fortsätta att lyfta fram den här frågan. Vi kommer antagligen att få kritik på just den här punkten. De andra punkterna hoppas jag att det nu blir ändring på. Det är viktigt ur det internationella perspektivet att vi har en lag som är så bra som vi någonsin kan skapa den, så att den kan användas som förebild i andra länder.

Fru talman! Det kan man kanske säga att vi har. Det är givetvis en målsättning. Men vi vet också att när människor blir frihetsberövade så har man som stat plötsligt ett mycket större ansvar. I andra länder, där det förekommer tortyr och misshandel av dem som blir frihetsberövade, är det uttryckligen viktigt när man arbetar internationellt att rätten att träffa en läkare skall vara oinskränkt. Vid behov är för oss att någon som är sjuk och behöver läkarvård får det. Men det är inte tolkningen när man ser på det i ett internationellt perspektiv. Just därför får vi kritik, för att vår lagstiftning lämnar en lucka. Det är ingenting som man kan se tydligt eller som har skapat några problem här i Sverige. Men vi vet också att människor som står längst ned på samhällets botten, som blir anhållna, som hamnar på polisernas häkten, inte alltid får den hjälp och det stöd de vill ha om de begär att få det. Därför är det viktigt att man har detta i lagstiftningen, för vi är inte helt fläckfria själva i Sverige.

Fru talman! Dagens sjukvårdsbetänkande berör många viktiga områden. Det är inte möjligt att här ta upp allt, utan jag får inskränka mig till några. Låt mig, fru talman, få börja med primärvården. Primärvårdens problem har diskuterats många gånger. De verbala satsningarna har varit många, men de verkliga desto färre. Vid prat har det stannat. Revisorernas skrivelse aktualiserar detta problem. Arbetssituationen i primärvården är omvittnat mycket pressad. Det gäller svårigheterna att rekrytera personal, tillgängligheten och svårigheten att kunna ta emot och med god kvalitet behandla det ökade antal patienter som överförs från sjukhus till primärvård utan att resurser följt med. En genomgripande översyn av primärvårdens struktur är nödvändig, och realistiska begränsningar av åtagandet måste ske. Tillgängligheten måste förbättras, och då krävs också att man släpper in fler specialistkategorier än allmänläkarna i primärvården samt att dubbelspecialiseringar underlättas, bl.a. för att primärvården skall kunna ha en förstärkt roll som nav inom äldreomsorgen och vara centrum för hemsjukvården. Remisstvånget bör enligt vår uppfattning förbjudas. Huvudmännen måste ta sitt ansvar då det gäller de s.k. ST-blocken, något man grovt misskött. Fru talman! Jag blev som gammal allmänläkare nästan rörd till tårar när jag såg denna annons i Dagens Medicin där det står: Sveriges alla landsting söker 252 allmänläkare. Lite längre ned skriver man: Landstingen har tidigare varit mycket dåliga på att satsa på primärvården. Nu har flera av oss tänkt om. Vi vill följa riksdagens beslut. Det är väl bara att hoppas att denna insikt och ödmjukhet blir bestående. Men det är kanske inte så sannolikt. Sverige är ju ett läkartätt land men har få allmänläkare. Där avviker vi på ett väsentligt sätt från omvärlden. Menar man verkligen något med de satsningar man talat om måste dels ST-blocken i allmänmedicin anpassas till det man säger och dessutom utlysas, dels behöver man skapa en arbetsatmosfär som lockar till arbetet. Det är väl känt hur landstingen har misslyckats med sin personalpolitik, och annat är egentligen inte att vänta så länge vi har dagens monopolsituation. Landstingen har vid upprepade undersökningar visat sig ha erövrat en säker plats som ej pålitliga eller trovärdiga ur vare sig personalens eller allmänhetens perspektiv. En bra primärvård kräver en mångfald av vårdgivare och valmöjligheter för såväl patienter som personal. Fru talman! För en bra primärvård behövs det också en kraftfull satsning på IT, inte bara inom telemedicin och journalhantering, utan också för lednings-, styr och samverkanssystem. Det är också viktigt att den översyn av Socialstyrelsens uppföljnings och utvärderingsverksamhet som revisorerna föreslår verkligen kommer till stånd. Man måste kunna utvärdera olika vårdgivares effektivitet och även göra internationella jämförelser. Här är vi generellt dåliga i Sverige. Primärvården hotar gå i väggen. Det är hög tid att gripa sig an problemen och då inte bara med verbala satsningar, som hittills, eller fram-och-tillbakaagerande. Det måste ske något mer konkret. Låt mig nu, fru talman, gå över till sjukvården i övrigt. Enligt vår uppfattning måste varje civiliserat samhälle tillhandahålla grundläggande trygghet och stöd till dem som behöver det. Hälso och sjukvården är en fundamental del av denna trygghet. Självklart skall vården erbjudas och tillhandahållas på ett sådant sätt att den enskilde patienten själv har ett inflytande över den. Det garanteras bäst genom en sjukvård med hög tillgänglighet, valfrihet kombinerad med vissa basala rättigheter som att välja läkare, vårdcentral, sjukhus och kunna få en second opinion och naturligtvis att få vård när man behöver den. Problemen inom hälso och sjukvården beror framför allt på det sätt den byggts upp på och administreras. Sjukvårdens omfattning, utformning och styrning har bestämts utifrån politiska prioriteringar, inte utifrån patienten. Systemet tar liten hänsyn till patienternas eller personalens önskemål, och det beror på monopolstrukturen. Vi har en personal med ansvar men inga egentliga befogenheter, något som leder till vad man brukar kalla "den instängda kunskapens frustration". Därför nyttjas inte sjukvårdens resurser optimalt. Den offentliga vården är ofta dyr och ineffektiv genom att organisationen i realiteten är en stel planekonomi. Sjukvårdens problem är och har i åratal varit landstingen med sina regionala monopol. Landstingen, i den skepnad som vi känner dem i dag, kan därför aldrig vara en del av lösningen på sjukvårdens problem, utan något mer genomgripande behövs. På väg mot en sådan lösning, fru talman, är det viktigt att snabbt öka mångfalden bland vårdgivare. Undersökningar visar att personalen vid de privata vårdföretagen i de allra flesta fall trivs bättre än personalen i den offentliga sektorn. En större mångfald av vårdgivare kan vidare skapa förutsättningar för bättre lönebildning och fler attraktiva karriärvägar för anställda inom vården. Den privata vården skapar också en kostnadspress som resulterar i ett bättre utnyttjande av resurserna, och därför bör all vård utsättas för ökad konkurrens. Tidningen Landstingsvärlden frågade för några dagar sedan 20 ekonomidirektörer om entreprenader och privatiseringar. 14 stycken tror att det skulle gå lättare att hålla kostnaderna nere genom konkurrens och genom att kreativitet och dynamik skapas. En mångfald av vårdgivare innebär dessutom en decentraliserad vårdstruktur. En fri etablering bör gälla för läkare och sjukgymnaster, men även andra yrkesgrupper bör kunna komma i fråga. Förbudet mot ersättningsetableringar ser jag som en ren skam. Det måste snarast avskaffas. Rätten att överlämna sin verksamhet till yngre krafter garanterar fortlevnad av verksamheten. Den garanterar också att verksamheten bedrivs på ett modernt och kvalificerat sätt ända till överlåtelsetillfället. Vi anser att åldersgränsen för rätten att erhålla sjukvårdsersättning utan huvudmännens beslut skall avskaffas. Att i en vård med stora problem med ökande köer där personalen drabbas av stress och utbrändhet förvägra några av vårdens mest erfarna och mest kompetenta företrädare att utöva sitt yrke är i sanning förbluffande. Fru talman! Jag har mottagit upprörande brev från läkare som etablerade sig under de borgerliga åren. De bedrev fullständig primärvårdsverksamhet med jour 30 % billigare än landstinget, men ändock - eller kanske just därför - har de nekats vårdavtal när socialdemokraterna genomförde sina återställare. De måste nu arbeta på nationell taxa. Eftersom man vägrats avtal vägras man också att delta i läkemedelskommitténs producentobundna läkemedelsinformationer och primärvårdens kvalitetsarbete. När nu pensionsåldern närmar sig för vissa vägras de att fortsätta, och någon ersättningsetablering godtas inte. Det är då inte heller ekonomiskt försvarbart att modernisera utrustningen. Detta är socialdemokratisk sjukvårdspolitik i ett nötskal - socialdemokratisk politik i verkligheten, bortom det fagra pratet. Är det underligt att den svenska vården sviktar, att personalen flyr och att ungdomen väljer något annat? Fru talman! Många av våra hälsoproblem kan med fördel tas om hand av andra än läkare. Det kan också vara samhällsekonomiskt fördelaktigt. Det finns ett starkt intresse från t.ex. distriktssköterskor att etablera privata vårdalternativ. Barnmorskor bedriver redan mödrahälsovård i egen regi, men det finns intresse att göra det i större utsträckning och även ägna sig åt preventivmedelsrådgivning, gynekologiska hälsokontroller och t.o.m. ansvara för egna förlossningskliniker. En grundläggande förutsättning i samtliga fall är dock att verksamheten kan bedrivas på ekonomiskt rimliga villkor och att man kan leva upp till ställda kvalitetskrav. Sammanfattningsvis anser vi moderater att vidgade möjligheter för fler yrkesgrupper att bedriva enskild verksamhet skulle för patienterna betyda ökade valmöjligheter, bättre tillgänglighet och förbättrad kontinuitet och för personalen ansvar med befogenheter samt ökade möjligheter till arbetstillfredsställelse. Det är åtgärder som snabbt måste genomföras om det skall gå bra för vården. På sikt krävs genomgripande förändringar, och det är alarmerande att landstingens ständiga småplotter i organisationen har skapat en förändringströtthet just när genomgripande förändringar behövs. Fru talman! För att ingen skall falla utanför den grundläggande tryggheten när det gäller sjukvård vill vi ha ett organisatoriskt system med fokus på patienten, och vi anser att en obligatorisk hälsoförsäkring bäst lever upp till detta. Den skall med andra ord omfatta alla medborgare, oavsett betalningsförmåga, hälsotillstånd eller annat. Alla människor skall vara anslutna till valfri försäkringskassa eller motsvarande som skall administrera försäkringen. Ingen får avvisas. En stor fördel med en sådan hälsoförsäkring är att pengarna följer patienterna. Det är först då som makten förskjuts från politiker till patient, och vi får en vård med patienten i centrum. Hälsoförsäkringen bör, som vi ser det, omfatta de medel som i dag inryms i ersättning till sjukvårdshuvudmännen, ersättningen för läkemedel, den del av landstingsskatten som går till sjukvård samt den del av sjukpenningförsäkringen och förtidspensionerna som avser rehabilitering. Försäkringsavgiften för den enskilde skall fastställas av riksdagen och tas ut proportionellt utan inkomsttak. Försäkringskassan tilldelas medel ur dessa avgifter med avdrag för de delar som går till statligt ansvar för sjukvård och forskning. Fru talman! Sjukvård ges i många former. Låt oss inte luras att tro att det finns en enhetlig lösning för allting. Vi är öppna för olika idéer, och vad vi gör är att föreslå idéer att diskutera utifrån för att lösa problem. Tyvärr har denna öppenhet inte mötts av någonting annat än socialdemokraternas fastlåsning i det planekonomiska landstingssystemet. Så länge som detta inte bryts kommer svensk sjukvård att fortsätta i utförsbacken. Fru talman! Nu över till ett helt annat område. När det gäller det hivpreventiva arbetet vill vi särskilt trycka på samlevnadsundervisningen i skolan och frivilligorganisationernas verksamhet, men jag vill dessutom uttrycka min förvåning över att utskottets socialistiska majoritet fortfarande inte anser att det skall vara fritt att få behandling av privatläkare för sjukdomar som faller under smittskyddslagen. Varför skall de läkare som är anslutna till försäkringskassan, men som driver sin verksamhet privat missgynnas? Varför skall dessa patienter nekas rätten att välja läkare? Det är ju det som man gör indirekt genom att man ekonomiskt styr över till den offentliga vården. Ni har avslagit vårt förslag i flera år. När nu en enig smittskyddsutredning gör samma bedömning som vi gör trodde jag att socialdemokraterna med stödpartier skulle kunna samla sig till ett självklart beslut, men ni väljer att passa. Det är obegripligt och en attack på såväl privata läkare som deras patienter. Här är det viktigare än någonsin att kunna välja själv. Det rimmar utomordentligt illa med socialministerns positiva, yviga tal om privata vårdgivare. Fru talman! Mycket mer finns att säga om det som tas upp i betänkandet, men jag får låta mig nöja här. Jag yrkar bifall till reservation nr 1, men vi står givetvis bakom alla våra reservationer.

Fru talman! De flesta av de många motioner som behandlas i samband med betänkandet SoU10 Hälsooch sjukvårdsfrågor beskriver olika problem och svårigheter inom den svenska sjukvården i dag. Brister, köer och resursproblem är också vanligt återkommande teman i massmedierapporteringen och i den livliga offentliga debatten kring hälso och sjukvården. Det är naturligt att debattens vågor går höga kring just detta område, eftersom hälso och sjukvården för de flesta människor representerar en oerhört central del av samhällets välfärd och trygghet. Vi i Vänsterpartiet vill inte för ett ögonblick förneka de allvarliga problem som finns i svensk sjukvård i dag, bl.a. i form av långa väntetider, överbeläggningar, underbemanning när det gäller vårdpersonal osv. Det är verkliga och allvarliga problem som måste lösas. Men trots allt går det också att helt sanningsenligt beskriva svensk hälso och sjukvård som en i internationell jämförelse fortfarande mycket kvalitativt god och kostnadseffektiv verksamhet. En mycket liten andel av sjukvårdens resurser används till central administration. Jämförelser med länder som har försäkringsfinansierade och/eller privatiserade vårdsystem ger vid handen att svensk sjukvård använder en låg andel av resurserna till administration och en motsvarande mycket hög andel till direkt sjukvårdande insatser. Detta bör enligt vår mening finnas med som ett viktigt mått på effektiviteten när vi jämför oss med andra länder. En annan mycket viktig aspekt där Sverige ligger väl till är folkhälsoarbetet och den förebyggande hälso och sjukvården. De är oerhört viktiga områden som faktiskt, trots våra bekymmer med bristande resurser till sjukvården, sparar såväl mänskligt lidande som stora resurser varje år. Det är med detta försök till en nyanserad bakgrund som jag vill övergå till att diskutera några av de bekymmer och problem som finns i hälso och sjukvården. Efter mer än tio år av mycket kraftiga nedskärningar av resurser till vården är läget mycket bekymmersamt i många landsting och kommuner. Personalen, som utgör den viktigaste resursen i svensk sjukvård, reagerar med all rätt över en mycket pressad arbetssituation och försämrade arbetsvillkor. Man reagerar också över bristen på inflytande och möjlighet att påverka arbetsorganisationen, som ofta beskrivs som fastgrodd sedan urminnes tid och strängt hierarkisk. Under mycket lång tid har personalen levt under ökad stress och dessutom fått sig förelagd ovanifrån en hel rad olika omorganisationer med skilda ideologiska förtecken, men med det gemensamt att de berörda personalgrupperna haft mycket lite att säga till om vid införandet. Dessa arbetsvillkor medverkar också till att det blir allt svårare att rekrytera till sjukvården. Unga människor drar sig för att genomgå de nödvändiga utbildningarna. Sjukvården har drabbats av en negativ nimbus som det är mycket viktigt att förändra. En del debattörer på detta område hävdar trosvisst att en avgörande nyckel till förändring ligger i att privatisera driften av stora delar av den offentliga vården. Med en lätt travesti kan man sammanfatta deras budskap: Släpp entreprenören fri, det är vård! Det har under senare år skett en tydlig framväxt av nya privata vårdproducenter, och några har redan skaffat sig betydande marknadsandelar, ty så betecknas numera sjukvårdsområdet av dessa entreprenörer. Vänsterpartiet delar inte denna tro på att de privata vårdproducenterna utgör en garant för att bättre klara de stora och svåra utmaningar som sjukvården står inför. Vi har att utgå från hälso och sjukvårdslagens 2 § där det står: "Målet för hälso och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen." Detta mål skall ses i relation till en situation där vårdkostnaderna tenderar att öka och där det hela tiden måste ske en prioritering av resurser dit de bäst behövs. Det kräver tydliga styr och påverkansmöjligheter för landsting och kommuner. Det kan bäst ske om vården bedrivs i offentlig regi, menar vi. Det finns betydande risker att kostnadskontrollen försämras med framväxten av många nya entreprenörer, och därmed kan fördyringar uppstå. Även administrationen kan komma att öka när priser skall sättas och upphandling ske av alla tjänster. Sedan skall ju verksamheten generera vinst åt ägarna, och den skall plockas ut i något led. Nej, en omfattande privatisering är inte den stora lösningen på sjukvårdens problem, framför allt inte om man vill behålla målen i hälso och sjukvårdslagen. Sammantaget finns det anledning att med allvar se på de stora svårigheter som svensk sjukvård står inför. Vänsterpartiet hävdar och har länge hävdat att det i grunden är också en resursfråga. Det finns ett flertal utredningar på området som visar att sjukvårdens andel av BNP eller andra ekonomiska mått är i sjunkande här i Sverige. I många andra jämförbara länder satsas en högre andel av BNP på sjukvård. Det är ytterligt sällsynt att andelen sjunker, så som nu sker i Landstingsförbundet har uppskattat resursbristen till 5 miljarder kronor för att nå upp till samma läge som gällde för tio år sedan. Det tror vi är en ganska rimlig uppskattning av behoven. Därför fortsätter vi i Vänsterpartiet att driva en politik för ökade resurser till kommuner och landsting. I den vårproposition som skall diskuteras lite längre fram i vår finns också förslag till ökade satsningar de närmaste åren. För vår del i Vänstern kommer vi att fortsätta att diskutera ytterligare satsningar på inte minst sjukvården de kommande åren. Självklart behövs, jämsides med resursförstärkningar, också andra åtgärder för att lösa problemen inom svensk sjukvård. Personalens upplevelser av sjukvårdens organisation som stel, hierarkisk och opåverkbar är genomgående och återkommande i olika landsting och kommuner. Vi är fast övertygade om att det finns en potential av kunskap och engagemang hos de stora personalgrupperna som kan tas till vara mycket bättre än i dag för att stimulera till nya driftsformer inom ramen för den offentliga vården. Engagemanget och viljan att sätta patienten i fokus, att ytterligare öka kvaliteten och det goda bemötandet finns ute i verksamheterna. Det är politikers och beslutsfattares ansvar att svara för de nödvändiga resurserna och stimulera till nytänkande och initiativ också underifrån. Om vi för ett ögonblick återvänder till hälso och sjukvårdslagens målbeskrivning, talas det om god vård på lika villkor för hela befolkningen. Denna strävan efter jämlikhet i vården är central för oss i Vänsterpartiet och är ytterligare ett skäl till att vården i huvudsak skall bedrivas i offentlig regi. Vi kan också konstatera att hälsoläget bland olika grupper och därmed vårdbehoven är beroende av sociala variabler som inkomst, utbildning, boende osv. Det finns betydande klasskillnader som slår igenom i hälsoläget och i behovet av sjukvårdsinsatser. Det finns också stora skillnader mellan män och kvinnor vad avser satsningar utifrån hälsobehov och satsningar på särskilda forskningsinsatser kring specifikt kvinnliga hälsoproblem och symtom. Fortfarande används ofta unga friska män som norm i bl.a. läkemedelsforskningen. Den inriktningen måste förändras i såväl läkemedelsforskning som vårdforskning framöver. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 3 och 42 i betänkandet. Vi står givetvis också bakom våra övriga reservationer, men för tids vinnande yrkar jag inte bifall till dessa.
Fru talman! Detta kanske mer är en upplysning. Här görs på ett väldigt ytligt sätt jämförelser mellan administrativa kostnader och det som bokförs som administration. Man skall då ha klart för sig att i ett försäkringssystem tydliggörs administrationskostnaderna. Det gör de inte här, för de döljs. Det kan man lätt märka när man ser på hur mycket vårdens personal, läkare, jobbar med patienter, nämligen 30 %. 70 % ligger alltså på patientadministrativ verksamhet men bokförs inte som administration. Däri ligger alltså skillnaden. En svensk kirurg jobbar ca 2 000 timmar om året. Det är också en vanlig arbetstid i England, USA eller andra länder. Men en svensk kirurg opererar 200 timmar, medan kirurger i andra länder opererar 700 900 timmar. Det beror just på att vi i Sverige har en dold administration. Sedan skall man också ha klart för sig, när man så gärna gör liknelser med USA, att i USA ligger de mycket höga patientersättningarna i de kostnader som bokförs som administrativa.
Fru talman! Jag tog några exempel på tillkommande kostnader som kommer att kunna fördyra den privata vården, under förutsättning att moderaterna får igenom sin önskan om att stora delar av vården skall utsättas för konkurrens och privatiseras. Det finns, som jag har gett uttryck för, risker för stora fördyringar.
Fru talman! Detta var ett inlägg som inte har någon förankring i verkligheten. Även landstingets undersökning av privata mottagningar jämfört med exakt samma typ av verksamhet i landstingets regi visar att de privata är 10-15 % billigare. Det är faktiskt detta som är fördelen plus allt vad det innebär för personalen med att ha en kreativ arbetsmiljö. Jag vill också göra ett tydliggörande. När man talar om vård på lika villkor säger man att det på något sätt hänger samman med att den är offentligt bedriven, som i dag. Men det har ju inte alls med saken att göra. Det går ju att driva vård på lika villkor i försäkringssystem, så det är ett argument som egentligen inte har med sakfrågan att göra.
Fru talman! Jag tror att jag befinner mig i samma verklighet som Leif Carlson. Jag har aktuella exempel från perioder när de borgerliga partierna sysslade med husläkarreform och den fria etableringsrätten - experiment som skattebetalarna i min hemstad fick betala åtskilliga miljoner extra för. Det är verkliga fördyringar det handlar om.
Fru talman! I dag är det den 5 maj och för de flesta av oss en helt vanlig dag. Men för många är livet i dag plågor, bekymmer, oro och sjukdom. Dessa människor skulle se på den här sjukvårdsdebatten med andra ögon än vad vi gör som är friska. Ibland tror jag att vi borde kunna kliva ned och sätta oss in i deras situation för att få en ökad förståelse för problemen. Alltför många gånger rör diskussionerna här i kammaren organisation, ekonomiska styrmedel och huvudmannaskapsfrågor. Jag skall inte säga att de är oviktiga. De är mycket viktiga. Vi behöver ekonomiskt utrymme. Vi behöver ett land med tillväxt för att få en välfärd. Men jag tror ändå att om vi går ned på ett mänskligare plan, blir det lättare att förstå och lättare att se vad som är huvudfrågor för en sjuk människa. Det finns ingen som är sjuk som har ett särskilt stort intresse av vem som betalar sjukvårdspersonalens lön. Vad man är intresserad av är att få en adekvat, kvalitativt god vård i rätt tid. Då är det vården, personalen, mötet mellan människor som är det viktiga. Det är kunskapen hos kirurgen, kunskapen hos medicinläkaren och kunskapen inom psykiatrin som blir huvudfrågor. Hur är sjukvården i dag? Ja, det beror på vem vi frågar. En del säger att den är utmärkt, att den står i världsklass. Andra säger: Ja, den är väl ganska bra. Jag är tacksam för den hjälp jag får. Ytterligare andra säger: Den fungerar inte. Jag har aldrig kunnat förstå att det är nödvändigt med så långa vårdköer inom den svenska sjukvården. Vi har fina byggnader. Vi har många operationssalar. Vi har en kvalificerad personal. Men vi lyckas inte lösa problemen med vårdköer, och det tycker jag är beklämmande. För några år sedan gjorde man en statistik som visade att bara 30 % av den totala tiden användes för operationer i operationssalarna. Övrig tid stod dessa oanvända. Det är klart att det för med sig mycket om man skall operera 24 timmar om dygnet. Det är inte det jag menar. Men ibland kan man behöva se lite grann utifrån andra perspektiv för att lösa de här problemen. Många av oss har ju flera gånger från den här talarstolen sagt att vårdköer inte innebär någon vinst för någon. Det är bara kostnader för alla. Det, fru talman, tror jag är en viktig utmaning. Leif Carlson inbjöd till diskussion och öppenhet, och det gör gärna jag också. Jag tycker att det här är så väldigt viktiga frågor att ta upp. I reservation 4 i betänkandet har vi kristdemokrater bl.a. tagit upp frågan om vårdplatser. Vi hävdar fortfarande att vi måste ha fler vårdplatser och inte färre. I vårt land har vi de kortaste vårdtiderna internationellt sett. Vi har den äldsta befolkningen internationellt sett. Detta går inte på något sätt ihop. Man kan fråga sig: Varför har vi de kortaste vårdtiderna? Jo, det är naturligtvis en teknisk utveckling. Men det finns ju andra länder som också har teknisk utveckling. Jag tror att det har blivit en modenyck i Sverige, att det är fint att ha få vårdplatser. Jag tycker att det är bra att man opererar polikliniskt. Jag tycker att det är väldigt bra att man kan få vårdas hemma när man är sjuk. Men jag tror också att valfriheten ibland kräver att man kanske kan få vårdas på sjukhus om man känner att man behöver någon extra dag då och då. För någon månad sedan var det en artikelserie i Dagens Medicin där man inventerade akutsjukhusen i Sverige. Den inventeringen visade i alla fall att det behövdes ytterligare 600 vårdplatser för att tillmötesgå behovet. En läkare från västkusten som också arbetat i Socialstyrelsens vetenskapliga råd kände sig mycket bekymrad varje helg då han hade bakjour för att inte vårdplatserna räckte. Det är ytterligare exempel på att vi måste våga diskutera förutsättningslöst. När vi kristdemokrater pratar om vårdplatser handlar det naturligtvis om såväl akutsjukvården, sjukhemmen och geriatriken som psykiatrin. Det är viktigt. I reservation 13 tar vi upp frågan om de mindre sjukhusen och deras oerhörda betydelse. Jag vill verkligen lyfta fram det som en annan viktig fråga som det har gått mode i. Jag tror att framtiden för sjukvården i Sverige bara blir bättre om vi tillåter även de små enheterna. Också där kan vi i internationell jämförelse se att man har mindre sjukhus och större sjukhus där det bor fler människor. Det borde vara lika naturligt i Sverige. Avslutningsvis vill jag säga några ord om de lobotomerade. I fråga om Steriliseringsutredningen har vi i socialutskottet i det betänkande som vi justerade i går föreslagit att man skall ersätta dem som tvångssteriliserats med 175 000 kr. Detta innebär ett medgivande av att det som gjordes var fel. Vad jag förstår menar man att detta är viktigt för de människor som har utsatts. Då tror jag också att även de som har lobotomerats, och drabbats så oerhört hårt, borde få samma förmåner. Det har min partikamrat Dan Ericsson arbetat mycket kraftfullt för att få till stånd. Till sist vill jag yrka bifall till reservation 13 och reservation 47. Givetvis står Kristdemokraterna bakom sina övriga reservationer, men för tids vinnande avstår vi från att yrka bifall till dem.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation nr 5 och nr 45 men står självfallet även bakom övriga centerreservationer. Vården och omsorgen skall utgå från den enskilda människans behov och utövas i enlighet med patientens önskemål och aktiva val. Människors förmåga att skaffa sig kunskap om och påverka sitt hälsotillstånd skall vara vägledande för organisationen av sjukvården. Många människor känner i dag oro över att inte ha tillgång till vård och omsorg på nära håll. En fortsatt decentraliserad verksamhet är nödvändig. Alla skall ha möjlighet att utifrån sitt behov välja sin personliga kontakt, vårdinrättning och omsorgsform. Enskilda människors ekonomiska förutsättningar får aldrig avgöra vårdinsatsen. Hälso och sjukvården skall finansieras solidariskt med gemensamma medel och fördelas rättvist efter behov. Vi vill se en ökad mångfald i utförandet. Hälso och sjukvården uppvisar i dag flera olika bilder. Många har egna erfarenheter av professionellt omhändertagande och behandlingar som på ett enastående sätt räddat liv och hälsa. Andra beskriver en helt annan verklighet. Man talar om långa vårdköer, om missmod och om upplevelsen att inte bli sedd och bemött på ett värdigt sätt. Vårdförbundets undersökning som visar att sex av tio tror att vården är ojämlik och att rika, kändisar och folk med social status får förtur etc., är en kraftig varningssignal. "Det är en nationell skam om hälsooch sjukvårdens portalparagraf, om att alla människor ska ha rätt till god vård på lika villkor, uppfattas som en papperstiger", var Vårdförbundets kommentar. Jag delar den uppfattningen. Båda dessa bilder beskriver var sin del av verkligheten. Vården är således både mer medicinskt kompetent än någonsin. Samtidigt har den allt mindre utrymme för värme, samtal och personligt bemötande. Hälso och sjukvårdens andel av BNP har minskat i Sverige. Den svåra ekonomiska kris som vårt land drabbades av i början av 1990-talet har inneburit stora nedskärningar i kommuner och landsting som drabbat vården och omsorgen hårt. Antalet vårdanställda inom landstingen har reducerats kraftigt, vilket bl.a. inneburit färre händer, mindre tid för medmänsklig kontakt och större press på den personal som blev kvar. Centerpartiet har mer än de flesta tagit ett ansvar för att få ordning på landets ekonomi, vilket gjort att vi nu börjar kunna återföra resurser till kommuner och landsting. Centerpartiet anser att det behövs mer resurser till vården och omsorgen. Den som påstår motsatsen saknar verklighetsförankring. Centerpartiet prioriterar förstärkta vårdinsatser framför stora skattesänkningar. Vi visar i praktisk politik att vi står för vad vi säger. Fru talman! Centerpartiet har, vilket också redovisas i betänkandet, gjort en uppgörelse med Socialdemokraterna som ger sammanlagt 8 miljarder till vården och omsorgen perioden 2002-2004. Det är ett tydligt trendbrott att flytta resurser från en statlig sektor, i detta fall försvaret, vars resursbehov minskat på grund av ett förbättrat säkerhetsläge, till en annan sektor, vården och omsorgen, som har mycket stora behov och som måste få resurstillskott. Genom uppgörelsen har Centerpartiet med framgång påverkat vilka områden som särskilt skall prioriteras framöver. Primärvården, basen i svensk hälso och sjukvård, skall stärkas och utvecklas. Vård och omsorg om äldre skall förbättras genom bl.a. bättre fungerande vårdkedjor och medicinsk kompetens, förstärkt stöd till anhöriga och genom att vården i livets slutskede särskilt uppmärksammas. Den psykiatriska vården skall utvecklas och förbättras. Vi har i uppgörelsen tydligt markerat att mångfalden måste öka. Flera privata, kooperativa och ideella entreprenörer skall ges möjlighet att sluta avtal med sjukvårdshuvudmännen. Väntetiderna skall kortas. Centerpartiet står fast vid kravet på en nationell vård och tillgänglighetsgaranti, ett krav som uppgörelsen inte omfattar. Vår avsikt är att resursförstärkningen skall leda till att processer startar och att det positiva förändringsarbete som pågår på många håll skall stimuleras ytterligare. Särskilt viktigt är det att förbättra personalsituationen och medverka till att arbete inom vård och omsorg blir attraktivare, bl.a. genom förändrad arbetsorganisation och ökat inflytande över det egna arbetet. Vi vill även stödja en tydligare koppling mellan forskning och vårdens vardag, för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsspridning genom bildande av kunskapscentrum med regional placering. Så långt uppgörelsen som Centerpartiet står bakom. Den är ett viktigt dokument för hur vården och omsorgen i vårt land skall utvecklas i framtiden. Fru talman! IT inom hälso och sjukvården har uppmärksammats under den senaste tioårsperioden. Alltmer inser vi att IT som ett verktyg kan stödja sjukvårdens processer och arbetsmetodik avsevärt. Det kan gälla integrerade boknings och uppföljningssystem för kärn och stödverksamheter eller nyttjande av telemedicin. Man flyttar medicinsk kompetens med hjälp av IT i stället för att flytta patienter. Här ges möjligheter till effektivisering och förbättring av hälso och sjukvårdens tillgänglighet och kvalitet i hela landet. Inte minst de mindre sjukhusen och vårdcentralerna kan genom telemedicinen få ökad tillgång till specialistkompetens. Tekniken ersätter dock aldrig den mänskliga kontakten, den tröstande klappen på axeln. I Centerpartiets vårbudgetmotion pekar vi på och anvisar medel för att påbörja ett statligt åtagande för att utveckla ett nationellt hälsonät, enligt en modell liknande den i Norge. Fru talman! I betänkandet redovisas flera centerpartistiska ledamöters väl genomarbetade och kloka förslag. Det rör sig bl.a. om infertilitet, problemen kring ätstörningar, kvinnors hälsa och fibromyalgi. Detta är självfallet mycket viktiga frågor. Enskilda sjukdomar och hur vården av dessa skall utföras är dock i första hand en fråga för den medicinska professionen. Två reservationer tillhör dock undantagen. De gäller behovet av mer forskningsresurser när det gäller reumatiska sjukdomars förekomst och utbredning, deras orsaker och sjukdomsframkallande mekanismer, sociala och psykologiska konsekvenser, behovet av omvårdnadsforskning och paramedicinska insatser. Centerpartiet har även reserverat sig till förmån för ett nationellt handlingsprogram för demenssjukdomar. Det finns ett stort intresse för alternativa behandlingsformer hos både patienter och personal. Detta intresse avspeglar sig inte alltid hos svenska myndigheter och sjukvårdsledningar. Patienten skall upplysas om och ha rätt att välja olika behandlingsalternativ. Det bästa resultatet uppnås självfallet när patienten och doktorn tillsammans funnit lämplig och relevant behandling. All utbildning av sjukvårdspersonal bör innehålla adekvat information om alternativmedicinska metoder. Detta är ett område vi kan bli mycket bättre på. Det framgår också mer utvecklat i reservation nr 45 som vi har gemensam med Miljöpartiet. Fru talman! Ingen har väl kunnat undgå att ha tagit del av den mycket kraftiga folkstorm som regeringens förslag till höjning av gränsen för ersättning i högkostnadsskyddet för läkemedel medfört. Det är ett förslag som Vänstern och Miljöpartiet ställer sig bakom, till min stora förvåning. Vi i Centerpartiet kommer självfallet i slutbehandling såväl i utskott som här i kammaren att göra vad vi kan för att förslaget om höjt högkostnadsskydd för läkemedel placeras där det hör hemma, nämligen i papperskorgen. Den debatten får vi ta då. Men även i dag har vi faktiskt frågor om högkostnadsskydd i betänkandet. Flera motionärer tar upp frågan och vill utöka och samordna vilka områden högkostnadsskyddet skall omfatta. Vänstern och Miljöpartiet vill i reservation Hur hänger detta ihop? Det en fråga som jag riktar till dessa partiers företrädare. Ni medverkar nu till att försämra befintligt högkostnadsskydd för läkemedel så att vissa redan utsatta grupper drabbas hårt och kanske knappt får råd att ta ut sin medicin. Är det då inte väl populistiskt att prata om att flera områden skall vara med, samtidigt som ni försvårar för dem som i dag har problem att klara sin situation? Fru talman! Lyckas vi med att bemanna hälsooch sjukvården och att genomföra förändringar på de prioriterade områden som jag pekat på i mitt anförande ges förutsättningar för att klara en god hälso och sjukvård av hög kvalitet i hela landet. Det vill vi från Centerpartiet medverka till.

Fru talman! Det alldeles rätt som Kenneth Johansson säger att vi skall ha en särskild debatt här i kammaren om högkostnadsskyddet och om läkemedel om två veckor. Låt oss inte gå den händelsen i förväg. De specifika motioner det här är fråga om handlar om framtiden. Det skall tillsättas en utredning som skall se över hela läkemedelshanteringen framöver. Vi vill gärna avvakta vad den utredningen kommer fram till.
Fru talman! Jag läser i dagens betänkande reservation nr 17 av Ingrid Burman, Rolf Olsson och Thomas Julin. Där står det klart och tydligt att man vill utöka högkostnadsskyddet och de områden som det skall omfatta med hjälpmedelsverksamhet. Jag tycker att det är mycket märkligt. Samtidigt för vi en debatt i medierna, i kommittéer och här i riksdagshuset om att vissa partier inte klarar att hålla en nivå på högkostnadsskyddet som gör att svaga grupper, barnfamiljer, funktionshindrade och de som har det ekonomiskt kärvt har möjlighet att få sina läkemedel. Jag tycker inte att det hänger ihop. Vänstern försöker glida undan förslaget om höja gränsen för högkostnadsskyddet genom att i debatten skylla på utgiftstak och annat. Det är en undanmanöver av administrativ art som enligt min mening inte har något värde. Vi behöver få ett besked. Vad är det som gäller? Miljöpartiets åsikt eller är det en annan uppfattning?
Fru talman! Kenneth Johansson vill tydligen ta en debatt i alla fall. Om Kenneth Johansson läser reservation 17 ser han att den handlar om krav på en utredning av vad ett sådant högkostnadsskydd kan kosta staten. Det tycker jag står väl i samklang med att hela området blir belyst framöver vad gäller läkemedel. Men man skall också titta på andra närbesläktade områden för att få en helhet och ett sammanhang.
Fru talman! Problemet är att jag anser att ni från era båda partiers sida försöker att ge sken av att ni vill förbättra högskostnadsskyddet i stället för det ni i praktiken gör med ert förslag, nämligen försämra. Det är att lägga ut en dimridå. Det är den uppfattning jag har.

Fru talman! Det här betänkadet tar upp många olika frågor som berör hälso och sjukvården. Jag tänker beröra några av dem och då speciellt de områden där Folkpartiet har en avvikande mening mot utskottets majoritet. På flera håll i landet vittnas om läkarbrist, en orimlig belastning för personalen och köer till vårdcentralerna. Det är i dag inte ovanligt att telefontiderna då patienten kan ringa och tala direkt med läkaren har tagits bort och ersatts med att patienten först måste ringa och beställa en tid för att tala med läkaren, ett telefonsamtal som då ofta kan äga rum flera dagar senare. Väntetider för att få komma till husläkaren, som skall vara basen i sjukvården, är på vissa håll i landet flera veckor. Samtidigt vet vi att antalet människor som söker sig till sjukhusens akutmottagningar ökar. Det är helt klart att det finns ett samband mellan detta och den minskade tillgängligheten i primärvården. Att avskaffa bristen på läkare i primärvården var en av tankarna bakom husläkarreformen vid sidan av att öka patientens valfrihet och att ge en nära och god vård med hög kvalitet. Husläkarreformen och bl.a. den fria etableringsrätten bidrog till att fler privata vårdgivare etablerade sig vilket kraftigt minskade allmänläkarbristen. Den utvecklingen bröts dock tvärt när socialdemokraterna avskaffade husläkarlagen och började försvåra för de privata vårdgivarna. I dag har Sverige en mycket svagt utvecklad primärvård i jämförelse med andra länder på vår nivå. patienter per läkare skall uppnås. Den nivån kan man nog säga är för hög i dag, eftersom flera nya arbetsuppgifter har tillkommit, om det skall blir verklighet bakom orden och besluten om mer läkarmedverkan inom äldreomsorgen. Bristen på allmänläkare är ett av de största hoten mot hela sjukvården. Folkpartiet anser därför att husläkarlagen skall återinföras, den lag som tillförsäkrade patienterna en vald läkarkontakt, som höjde statusen på allmänläkarspecialiteten och gav utrymme för privata vårdgivare att etablera sig. Antalet patienter per läkare måste också sänkas till 1 500. Fru talman! Det är självklart att det inte bara är läkarna som blir pressade av den arbetssituation som i dag råder på många håll i Sverige. Det drabbar i lika hög grad även övrig personal inom primärvården och, som jag tidigare har sagt, även sjukhusvården, för att inte tala om patienterna. För att vården skall få det tillskott på personal som den behöver bör fri etablering gälla. Rätten att överlämna sin verksamhet till en yngre kollega måste återinföras. Likaså måste åldersgränsen på 65 år för att ha rätt att erhålla sjukvårdsersättning slopas. Det är viktiga ingredienser. Detta gäller läkare, men Folkpartiet föreslår också att annan vårdpersonal skall kunna få etablera sig fritt, t.ex. sjukgymnaster och barnmorskor. Fru talman! Det är viktigt att framhålla omvårdnadens betydelsefulla roll i sjukvården. Omvårdnaden utgör en omfattande och viktig del av verksamheten i sjukvården tillsammans med medicinsk behandling. Den medicinska delen får dock av tradition, och kanske av ideologiska orsaker, större uppmärksamhet än omvårdnaden. Båda är dock avgörande för en god och effektiv vård. Som exempel kan nämnas att omvårdnadsinsatser är av avgörande betydelse för att förhindra och behandla trycksår i sjukvården. Likaså är god omvårdnad viktig för att bota och förebygga undernäring. Folkpartiet anser därför att omvårdnadscentrum bör inrättas. Exempel på uppgifter som ett sådant centrum kan ha är att · stärka utvecklingen av omvårdnad i kommuner och landsting · stödja omvårdnadsforskning och dialogen mellan forskare och vårdpersonal · vara ett forum för utvärdering och redovisning av aktuell forskning Fru talman! Patienter som anser sig felbehandlade kan göra en anmälan till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Den nu gällande tidsgränsen på två år för underrättelse om anmälan innebär ibland problem för anmälaren. Mycket ofta sträcker sig behandlingsperioderna över väsentligt längre tid än två år. Vid långa sjukdomsperioder har vederbörande ofta inte återhämtat sig vare sig fysiskt eller psykiskt så att han eller hon orkar göra en anmälan. Vid dödsfall gäller detsamma för de anhöriga. Det tar tid innan man är beredd att göra en anmälan. I andra fall kan det vara så att orsaken till en patients besvär på grund av felbehandling upptäcks efter det att preskriptionstiden har gått ut. Därför är det ur patienternas synpunkt helt nödvändigt att preskriptionstiden ändras så, att när ett misstag från sjukvården är orsaken till en patients problem skall preskriptionstiden börja löpa från den dag då misstaget upptäcks. Vi anser också att muntlig förhandling borde användas i större utsträckning än i dag i Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Fru talman! Rådet för medicinsk-etiska frågor fick 1994 regeringens uppdrag att göra en översyn av bl.a. äggdonation. Rådets utredning och förslag överlämnades till regeringen våren 1995. Rådet ansåg att in vitro-fertilisering med äggdonation och makes/sambos sperma bör tillåtas på medicinsk indikation för kvinnor i fertil ålder. En proposition aviserades våren 1998 men kom aldrig. Under tiden fortsätter barnlösa par att åka utomlands för att få hjälp genom äggdonation. Det innebär naturligtvis mycket stora kostnader för dessa par. Enligt Folkpartiet bör regeringen nu ta sig samman och snarast, dvs. till hösten, lägga fram en lagförslag till riksdagen som jämställer äggdonation med spermadonation. Fru talman! Jag vill beröra ytterligare ett par frågor som har stor betydelse för människor men som inte behöver innebära stora ekonomiska satsningar. Utredningen om bemötande av kvinnor och män inom hälso och sjukvården lämnade sitt betänkande redan 1996. Här rapporterades om såväl väsentliga kunskapsluckor som brister i vården. Bland åtgärdsförslagen tog utredningen upp en rad frågor som måste bli föremål för fortsatt forskning för att öka kunskaperna om kvinnornas speciella behov. Regeringen har visserligen i några sammanhang tagit upp en del av förslagen, men något helhetsgrepp för att besvara de olika frågorna som ställts har regeringen inte tagit. Enligt Folkpartiets uppfattning bör regeringen lägga fram en handlingsplan över hur hälso och sjukvården för kvinnor och män skall utformas så att vården skall bli jämställd i ordets rätta bemärkelse. Folkpartiet anser också att det är viktigt att tillåta anonym testning i hivpreventionen. Fler personer vågar då komma till testning, vilket i sin tur leder till tidigare behandling för de smittade och information om hur man skall förhindra vidare smittspridning. En enkätundersökning i Stockholm har visat att kunskaperna om sexuell överföring av sjukdomar är mycket små och att kvinnor som har sex med kvinnor mycket sällan skyddar sig. Endast hälften av kvinnorna i undersökningen berättade för sin gynekolog om sin homosexualitet. De kommer också i lägre utsträckning till mammografi och cellprovtagningar än andra kvinnor. Folkpartiet anser därför att det finns behov av mer kunskap om lesbiska kvinnors hälsa och deras behov av information samt hälso och sjukvård. Kunskaperna om homosexualitet måste höjas hos hälso och sjukvårdspersonalen, och särskilt hos personalen inom kvinnohälsovården. Fru talman! Det är många olika saker som har berörts i det här betänkandet. Jag har inte berört alla områden. Folkpartiet har ett antal reservationer till det här betänkandet. Jag står naturligtvis bakom samtliga reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Jag måste börja med att utrycka min oro över hur situationen inom vårdsektorn är i dag. Min oro blir inte mindre när jag tänker på hur det kommer att se ut några år framåt. Visserligen har det tillskjutits extra pengar i flera omgångar de senaste åren, och visserligen har det lovats ytterligare pengar längre fram. Det gäller framför allt de pengar som Kenneth Johansson talade om, nämligen försvarspengar som skall skjutas över till vårdsektorn om några år. Man säger att det skall bli 8 Min oro i dag beror på att jag anser att läget är akut. Visst är det bra om de pengar som Kenneth Johansson talar om kommer. Men det är ju pengar som kommer nästa mandatperiod. Det hjälper ju knappast upp dagens situation även om man ser ljuset i fjärran. Min oro för dagssituationen rör bl.a. den ekonomi som många landstingsgrupper beskrivit. Man lever med stor underskott och kan inte nyanställa eller ens ha kvar alla som i dag jobbar i verksamheten på grund av just budgetunderskotten. Jag oroar mig också över personalsituationen. Personalen har under flera år talat om hur ansträngd situationen har varit och hotat med att sluta. Nu börjar man på att verkställa de hoten. Jag är också orolig över den ålderspuckel som finns inom vården. Inom några år kommer den att bli väldigt besvärande. Jag har vid några tidigare tillfällen nämnt att på vårt sjukhus är den yngsta kirurgöverläkaren 54 år. Alla förstår ju vad det innebär. Många frågar sig i dag vart all extra personal och de extra händerna i vården tog vägen. De flesta talade ju om detta i valrörelsen. Alla sade ju då att de behövdes fler händer i vården och att det var viktigt. Det är ju nu de behövs. Vi har ju också skapat en situation där många ungdomar väljer bort vårdyrket på grund av den osäkerhet som råder, de beskrivningar av vårdsituationen som ges och den arbetsbelastning som finns. Detta är oroande. Det finns också en stor risk för att vi hamnar där Moderaterna vill att vi skall hamna och får ett försäkringssystem. De som har råd kommer ju att köpa försäkringar. Det kommer tydliga signaler om det. Man köper försäkringar för vissa sjukdomar och söker vård utomlands. Vi vill ju alla ha en bra vård för alla här hemma i Sverige. Man skall inte behöva söka sig utomlands. Det är ett misslyckande. Fru talman! Vi i Miljöpartiet anser att det är viktigt att hälso och sjukvården även fortsättningsvis i huvudsak är offentligt finansierad. Vi vill också att man på sikt får ett system där man tydliggör det som orsakar ohälsa och inför ett system där det som orsakar ohälsa också bidrar till kostnaderna för vården, t.ex. genom skatter från tobak, alkohol, trafik och kemikalier. Men det behövs inte bara mer resurser i vården. Det behövs också en del förändringar. Vi anser t.ex. att man bör tillsätta en utredning för att se över hur vårdkedjorna skall kunna förbättras och utvecklas. Vi anser också att regeringen bör få i uppdrag att se över schemaläggning av läkarnas arbetstider. Vi tror att det kan förbättra patientsäkerheten och kvaliteten. Inte ens en läkare kan jobba hur länge som helst utan att bli påverkad. Under 90-talet har det gjorts stora besparingar inom vården. Vi har i flera motioner krävt en redovisning av vad dessa besparingar har kostat samhället. Det är viktigt att besparingarna vägs mot vad besparingarna kostar i ökad arbetslöshet, i den ohälsa som arbetslösheten orsakar och i merkostnader för att människor varit sjukskrivna längre än nödvändigt i väntan på vård. Kvarvarande personal slits hårt på grund av en större arbetsbelastning. Det har medfört att en del personal t.o.m. delsjukskriver sig för att de inte orkar. När personal i vårdsektorn har friställts har man också förlorat kompetens. Går man utanför sitt arbete försvinner kompetensen relativt fort. Man måste börja på en ny kula. Väger man in de här kostnaderna har man utan tvivel inte gjort någon besparing. Det har förmodligen varit en förlust för samhället. Det har varit en förlust för alla dem som behöver den goda vården och omsorgen. När det gäller att bevara de små sjukhusen tycker jag att Chatrine Pålsson har fört fram viktiga motiv för det. Jag kommer att ställa mig bakom den reservationen i morgon när det blir omröstning. Ett annat yrkande som vi upprepar är att vi anser att regeringen skall utreda ett samordnat högkostnadsskydd för läkemedel, sjukvård, tandvård och handikapphjälpmedel. Speciellt viktigt är att tandvården hamnar i sjukvårdens avgiftssystem. Här har Kenneth Johansson reagerat på att vi tycker på det här sättet och på att vi har reserverat oss och jämför det med höjning av högkostnadsskyddet. Det är en viss skillnad på den höjningen som jag tycker mycket illa om. Jag försökte agera så mycket jag kunde mot den. Men den har ändå gått igenom i överenskommelserna. Men här gäller att man måste utreda och se vad man skall göra med hela systemet. Framför allt viktigt tycker jag att det är att man får tandvården under samma betalningsssystem som den övriga hälso och sjukvården. Det är ju obegripligt att munhälsa och övrig sjukvård inte tillhör samma system. Det här är en reform som förmodligen kostar mycket pengar. Det behövs utredning och det handlar om ett val. Men ändå kommer en sådan här reform förmodligen inte att kosta mer än vad det kostar att införa den s.k. maxtaxan, om man ser på de summor som Komunförbundet talar om. När det gäller organdonation står vi bakom reservation 27. Den tar upp frågan om aktivt samtycke till organdonation. Det är en ståndpunkt som vi har haft hela tiden och som vi står fast vid. Vi har haft den synpunkten ändå sedan man förändrade lagstiftningen. Vi anser att det är viktigt att varje individ under sitt liv själv talar om ifall man accepterar att bli donator eller inte. Vi kan inte acceptera tanken på förmodat samtycke, som det kallas. Fru talman! När det gäller patienter med oklara diagnoser är det viktigt med en attitydförändring. Många patienter med oklara diagnoser känner sig många gånger kränkta och icke trodda. Det här är ett problem som bättre måste uppmärksammas. Enligt min uppfattning måste det i alla landsting finnas tillgång till kvalificerad utredning och behandling av patienter med diffusa besvär. I det här sammanhanget är det lätt att tänka på alla dem som drabbas av förgiftning på grund av amalgam. Många av dem har sökt hjälp och har själva misstänkt amalgamförgiftning. De har upplevt att de inte blir trodda och att de inte får någon hjälp. Ett stort problem när det gäller den här gruppen är också att läkartiden per patient är starkt begränsad och att patienterna känner sig avfärdade. När det gäller alternativmedicin har både Miljöpartiet och Centerpartiet motionerat. Vi har därför skrivit ihop oss i en gemensam reservation. I den framför vi bl.a. att all utbildning av sjukvårdspersonal även bör ha information om alternativmedicinska metoder. Vi anser också att det skall finnas krav på register över samtliga personer eller företag som i någon form använder alternativmedicinska behandlingsmetoder. En statlig myndighet, lämpligen Socialstyrelsen, bör ha kontroll och insyn över utövarnas verksamhet. En registrering skulle innebära att den som blir registrerad förbinder sig att hålla en kundförteckning, att föra journalanteckningar och att ha ett fullgott försäkringsskydd. Den som blir registrerad skulle också vara tvungen att rapportera skador eller biverkningar till Socialstyrelsen. Fru talman! Jag står bakom samtliga mina reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 17.

Fru talman! Jag har precis samma uppfattning som Thomas Julin om att läget är akut och att åtgärder inte kan vänta till år 2002. Det behövs mera resurser till vården och omsorgen. Vården behöver "bemannas upp". I avvägningen mellan skattesänkningar för friska och bättre vård för sjuka prioriterar Det som är intressant tycker jag är att få höra Miljöpartiets förslag och idéer, som det stödparti ni nu är till regeringen. Vad vill ni göra för att lösa den akuta situationen? Jag har pekat på ett antal förslag. Men jag är väldigt intresserad av att konkret höra vad Miljöpartiet vill bidra med. Det är också intressant att Thomas Julin tycker illa om det förslag som man har när det gäller högkostnadsskyddet. Jag hade inte någon annan tro. Men det intressanta är hur Miljöpartiets ledamöter kommer att rösta i den frågan om 14 dagar. Det är det som är liksom det skarpa i den diskussionen. Till slut: Min invändning är - och jag saknar logiken i - att samtidigt som man försämrar högkostnadsskyddet och är beredd att göra det lägger man mycket kraftfulla förslag till utökade kostnader och områden i den reservation jag tidigare har nämnt. Jag tycker att det brister i den logiken.
Fru talman! Det var mycket. Först till högkostnadsskyddet. Det här är en helt ny modell mot vad som finns i dag. Då måste hela det systemet göras om, tveklöst. Det högkostnadsskydd som vi snart kommer att fatta beslut om i kammaren handlar om vårpropositionen och överenskommelsen där. Det vet ju säkert också Kenneth Johansson att när man har förhandlingar och överenskommelser måste man ge och ta. Det kan väl inte vara okänt för Centerpartiet. När det gäller vad vi skall göra för att skapa extra resurser till vården har det kommit ett litet tillskott nu. Jag har fått signaler om vad det tillskottet betydde. Man sade att det har gjort något. Men det hjälper oss inte ur den situation vi har. Men hade inte de pengarna kommit hade situationen varit ännu besvärligare. Jag tycker att det är viktigt att man nu följer upp vad som sker i landstingen. Jag tycker också att det är viktigt att landstingspolitikerna tar kontakt med riksdagspartierna och tydligt beskriver hur situationen ser ut, så att vi kan få en bra debatt om det här och om vad man skall vidta för åtgärder. Det går ju som sagt var inte att göra så att man kastar in en summa pengar och så väntar man och ser vad som händer, och så kastar man in lite till om det behövs. Jag tycker att man faktiskt måste fördjupa sig i de här problemen.

Fru talman! Thomas Julin talade om det samlade högkostnadsskyddet. Vi har i dag ett högkostnadsskydd för läkemedel och ett för vård. Det låter väldigt lockande och intressant med ett samlat högkostnadsskydd för tandvård, hemtjänst och allt vad det nu skall omfatta. Jag har bara en enkel fråga till Thomas Jag vet att det skall göras en utredning, men Thomas Julin måste ha tänkt lite grann på detta. Kan Thomas Julin ungefär uppskatta var kostnaden för detta högkostnadsskydd kommer att hamna? Den måste väl bli ganska stor, om den skall täcka tandvård, hemtjänst och allt det andra.
Fru talman! Jag önskar att jag kunde det. Jag tror inte att det finns några riktiga beräkningar av detta. Såvitt jag har hört kommer bara ett överförande av tandvården till hälso och sjukvårdens kostnadssystem att kosta åtskilliga miljarder. Det finns ingen summa för detta. Det måste bli en helt ny reform. En sådan stor reform måste, som jag sade, jämföras med maxtaxan, som kostar åtskilliga miljarder. Man väljer ju alltid vad man vill göra.
Fru talman! Det är klart att man alltid väljer vad man vill göra. Jag är bara lite orolig för att talet om ett samlat högkostnadsskydd, som för många låter vackert, kommer att leda till ett högkostnadsskydd där vi får lägga ut kanske 7 000 kr-10 000 kr innan vi får gratis tandvård, hemtjänst, läkemedel och vård. Jag tror att vi då kommer i en bekymmersam situation.
Fru talman! Som jag ser det, Kerstin Heinemann, finns de bekymren redan i dag. Många funktionshindrade betalar i dag faktiskt alla de här kostnaderna. Därför måste man se över läget och försöka skapa en total bild av det. Som jag ser det måste man göra en rätt stor reform. Alla skall ha rätt till god vård och kunna få de hjälpmedel och läkemedel som behövs.

Fru talman! Catherine Persson sade att vissa landsting inte har skött det så bra. Det var en liten underdrift. Det har ju varit det generella att man inte har skött utbildningen. Det är ett av de stora problem som vi har. Fru talman! Revisorerna har belyst problem som är mycket väsentliga för sjukvården. Men i stället för att ta fasta på detta och vad man skall göra konstaterar man att det är en bra kunskapsbank. Och sedan gnäller man på revisorerna för att de inte har tagit rätta helhetsgreppet. Och visst kan man klaga. Det kunde vara bättre. Men det viktiga nu för svensk sjukvård är att någonting görs. Vården blöder, anställda flyr, allt färre vill bli allmänläkare, och gamla får inte medicinsk vård när de behöver. Då behövs det åtgärder och inte gnäll på budbäraren. Vad avser ni att göra för att locka människor till arbete i primärvården? Det är ju i dag som sköterskor slutar. Det är ju i dag som läkare flyttar till Norge. Det beror ju inte på, som det antyds, att vi skulle lägga fram några besparingsförslag som skulle drabba dem. Vi koncentrerar oss på vården. Vi drar inte in någonting där. Det är ju i ert system som de flyr. Vad avser ni att göra för att öka tillgängligheten och för att höja kompetensen i primärvården så att man kan klara utredningar och behandlingar nära patienten i stället för att som nu få en alltmer fjärran sjukvård? Vi har lagt fram förslag, men vad tänker ni göra mer än att säga att ni skall återkomma? Tror Catherine Persson verkligen att en god arbetsmiljö med kreativitet där man kan påverka sin arbetssituation kan skapas hos en monopolarbetsgivare? Om det är så, vad stöder Catherine Persson sig då på? Erfarenheten säger ju precis tvärtom.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

Skall man då fortsätta på samma sätt och inte göra någonting åt systemet, fortsätta med monopolet och fortsätta med ett sätt att finansiera som är ineffektivt? Och alla utredningar visar att detta är sämre än alternativa vårdformer och att det är sämre än att få in konkurrens. När Catherine Persson talar om lika rätt till vård och att det är så viktigt, måste väl Catherine Persson göra klart för sig att det är i ert system i dag som människor inte har lika rätt till vård. Det är i dag som den som är svag, gammal, sjuk och inte har egna resurser får stå i kö och kanske bli uppringd samma dag och få besked att han eller hon får vänta ytterligare, medan den som har resurser i dag kan gå förbi. Ett sådant system vill vi inte ha. Därför vill vi ha en obligatorisk hälsoförsäkring för alla, där pengarna följer patienten, och där det är patienten som bestämmer och inte blir utlämnad till politikernas godtycke.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa följande fråga till Catherine Persson: Har ni efter det att vårpropositionen presenterats haft några kontakter med landstingspolitiker och kommunpolitiker och fått signaler från dem, just för att få indikationer på hur det här har slagit? Personligen upplever jag att situationen fortfarande är akut. De signaler som jag har fått, bl.a. från socialdemokratiska landstingsråd och kommunalråd, är att det här inte räckt. Det bara hejdar den besvärliga situationen men det har inte blivit som både ni och vi sade i valrörelsen, nämligen att pengar skjuts till så att det går att förbättra situationen inom vården, skolan och omsorgen. Det här har bara hejdat den fortsatta nedgången men det blir inga nya händer i vården. Vilka signaler har Catherine Persson och socialdemokraterna fått från de här personerna?

Fru talman! Tror inte Catherine Persson att det är ett problem med den maxtaxa som man nu talar om, att den kommer att äta upp de resurser som avsatts till kommunerna, med tanke på att pengarna för vården, omsorgen och skolan försvinner i den nya reformen?

Fru talman! I mitt huvudanförande åberopade jag en av Vårdförbundet nyligen sammanställd rapport. Där sägs det att sex av tio tror att vården är ojämlik. En moralisk grundbult inom vården sägs ju vara att alla människor skall ha rätt till god vård på lika villkor. Men nämnda rapport visar på att det finns en djup misstro mot att det verkligen fungerar så i praktiken. Jag är intresserad av att få några kommentarer kring hur socialdemokraternas representant ser på den här typen av signaler, som jag tycker är mycket allvarliga, och om Catherine Persson har några idéer om vad som skulle kunna göras för att vi skall få en annan bild, och kanske också en mer rättvis bild. Min andra fråga handlar om telemedicin, som innebär både begränsningar och stora möjligheter. Är socialdemokraterna intresserade av att tillsammans med oss och andra vara med och se till att det, utöver vad som redan görs, blir en mycket kraftfull satsning på telemedicin?

Fru talman! Att vården skall finansieras över skattsedeln är vi helt överens om. Det är en viktig fråga. Men jag tror att det finns mycket mer att göra. En känsla som skall tas på allvar är den att vården är ojämlik men det går faktiskt att åstadkomma en förbättring. Jag tror att det i stor utsträckning handlar om att öka tillgängligheten, om att ge mer information och om att ha en bättre dialog mellan patientgrupper och vårdens företrädare. Jag tror alltså att det finns många saker som kan göras i det avseendet. Jag blev mycket illa berörd av resultatet av den rapporten. Jag skulle själv vilja medverka till och jag hoppas att majoriteten kommer att medverka till att vi vidtar åtgärder, så att vi får en ökad tilltro till vården. När det gäller telemedicin är jag glad för att det uttrycks positiva tankar. Men jag tror att ett kraftfullt arbete måste sättas in här, eftersom det är min bestämda uppfattning att det finns stora möjligheter att förbättra, utöka och bibehålla den decentraliserade hälso och sjukvården, som är så viktig för vårt land.

Fru talman! Jag vill utifrån det här betänkandet ta upp diskussionen kring ersättning till lobotomerade. Jag vill börja med att citera lite ur propositionen om ersättning till steriliserade.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 Steriliseringsutredningen har i enlighet med sina direktiv med förtur behandlat frågan om ersättning till dem som under tidigare lagstiftning blivit steriliserade mot sin vilja eller på någon annans initiativ. Redan när utredningen tillsattes var det regeringens uppfattning att det var ytterst angeläget att de som mot sin vilja utsatts för dessa ingrepp så fort som det var möjligt fick en upprättelse och en gottgörelse från staten." Det står vidare i propositionen så här: "Redan det förhållandet att regeringen genom att tillsätta steriliseringsutredningen erkände att utformningen av 1934 och 1941 års steriliseringslagar och deras tillämpning i praktiken präglades av ett synsätt som samhället i dag tar avstånd från innebar en upprättelse för dem som drabbats. Men detta förhållande kan bara till viss del lindra det lidande som många människor har utsatts för.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 Jag vet nu också att utskottet har beslutat att tillstyrka detta och satsar på en ersättning på 175 000 kr. På motsvarande sätt som regeringen nu argumenterar för de tvångssteriliserades rätt borde regeringen också kunna argumentera för dem som lobotomerades på 1940 och 1950-talen. Principiellt sett finns det inga motsatsförhållanden. Det är bara svårt att förstå varför regeringen ännu inte har lagt fram motsvarande förslag gällande de lobotomerade. Eftersom staten inte har gjort en kartläggning av den här verksamheten motsvarande Steriliseringsutredningen vet vi inte exakt hur många det berör. Men en siffra på 4 500 lobotomerade, som nämnts på senare tid, är förmodligen lågt räknat. Hur många som fortfarande är i livet vet vi inte. Men för dem det berör är det synnerligen angeläget att få just upprättelse. Och det kan ske på samma sätt som för de steriliserade, genom en ekonomisk ersättning. Noteras bör också att norska staten har beslutat om en sådan ersättning för sina drabbade, och att ca 500 personer i Norge nu har fått ett engångsbelopp på 100 000 kr som ersättning. Frågan om ersättning till lobotomerade har varit föremål för riksdagens behandling flera gånger under de senaste åren. Stödet för att staten skall betala ersättning också till de kvarvarande från denna grupp har vuxit. Flera partier har ställt sig bakom detta. Det är dock med viss förvåning som jag nu noterar att Vänsterpartiet inte har följt upp förra årets ställningstagande här i kammaren. Då röstade Vänsterpartiet för den reservation som då fanns. Nu står man inte bakom den reservation som finns till dagens betänkande. Min fråga till Rolf Olsson blir då: Har ni ändrat er? Är det en lapsus i utskottet? Kommer ni att rösta för reservation nr 47 i denna fråga på samma sätt som ni gjorde för ett år sedan? Dåvarande socialminister Margot Wallström gav besked om att de som utsattes för tvångssterilisering kan få skadestånd i och med att hela steriliseringslagen kan ses som ett övergrepp, så uttryckte hon det. Vari ligger den principiella skillnaden när också lobotomioperationerna nu i efterhand måste ses som ett övergrepp? Jag går inte in ytterligare i sakfrågan när det gäller lobotomi. Vi har diskuterat den frågan tidigare, och ni som sitter här i kammaren känner till bakgrunden och vad det handlar om. Men vad är skillnaden? Det begicks ett övergrepp mot de lobotomerade precis som mot de tvångssteriliserade. Utskottsmajoriteten har faktiskt i sina senaste betänkanden inte heller skrivit att lobotomierna på 40-, 50 och 60-talen byggde på vetenskap och beprövad erfarenhet, något som man tidigare har hävdat. Nu hänvisas bara till ett ministeruttalande som bygger på ett utlåtande från Socialstyrelsen från 1997. Men detta är ju överspelat genom ny information, att det inte var enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vid förra årets debatt i den här frågan sade också Leif Carlson att det nog inte byggde på vetenskap och beprövad erfarenhet, men det byggde på det bästa som man då hade. Så formulerades det i den debatten. Men varför skall då inte staten gå in och göra rätt för sig som man gör i steriliseringsfrågan? Det är själva kärnfrågan. Min undran är varför socialutskottets majoritet i betänkandet inte redovisar de nya fakta som finns i ärendet och varför man inte ens kan tänka sig att göra en kartläggning av omfattningen av lobotomiverksamheten. Varför går det att göra detta i Norge, men inte i Sverige? Vad är egentligen problemet? Jag har i tidigare debatter inte fått relevanta svar från utskottsmajoriteten på dessa frågor, men jag hoppas att jag kan få ytterligare svar i dag från socialdemokraternas företrädare Catherine Persson. Annars blir det som jag sade i förra årets debatt då jag citerade från en artikelserie i Dagens Nyheter: "Lobotomierna och steriliseringarna i Sverige är och förblir psykiatrins stora spöken. Problemet med spöken är att de bara går igen och igen så länge ingenting görs." Varför är inte utskottet beredd att ens göra en undersökning så att vi får fakta på bordet som kan leda till en ersättningsmöjlighet? Med tiden får allt färre möjlighet till upprättelse, och utskottsmajoriteten påtar sig ett stort ansvar för denna förvägrade möjlighet. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 47.

Fru talman! Det är naturligtvis en oerhört angelägen och viktig fråga som Dan Ericsson lyfter fram. Det gäller en jämförelse mellan tvångssterilisering och lobotomering. Vi tycker att det finns viktiga principiella skillnader som har varit avgörande för vårt ställningstagande. När det gäller tvångssterilisering, som vi glädjande nog snart kan fatta beslut om i denna kammare, fanns det mycket dunkla motiv bakom dessa åtgärder. Det var rashygieniska motiv. Vi anser att staten var ett redskap för att upprätthålla en form av rasbiologisk teori som då gällde i samhället. Vi anser att det finns en principiell skillnad när det gäller de lobotomerade. Vi tycker inte att det finns samma motiv bakom de i och för sig oerhört allvarliga övergrepp som begicks mot de lobotomerade. Vi hävdar att staten till syvende och sist var i god tro och att behandlingen skedde som Socialstyrelsen uttrycker det: "i enlighet med dåtida vetenskap och beprövad erfarenhet". Det är denna principiella skillnad som gör att vi efter mycket ingående diskussioner väljer att göra detta ställningstagande.
Fru talman! Rolf Olsson säger att det finns viktiga principiella skillnader i denna fråga. Jag kan inte inse det. Det är som den dåvarande socialministern sade, att det handlar om ett övergrepp på människor med statens stöd. I fallet med steriliseringarna går staten in och ger ersättning. I det andra fallet vill staten inte ens utreda vad som har hänt så att vi vet hur många det var som drabbades och under vilka former. Rolf Olsson drar stora växlar på att det är en skillnad som handlar om rashygieniska motiv. Men Rolf Olsson måste ju ha följt den debatt som har förts under det senaste året när det gäller psykiatrin i stort under den här tiden. Jag kan bara nämna Vipeholm, lobotomeringarna, steriliseringarna. Det ligger liknande motiv bakom dessa. Detta med att det skulle bygga på vetenskapligt beprövad erfarenhet är inte riktigt. Detta var någonting som infördes utan att man hade belägg för att det gav något resultat, och motiven som fanns i bakgrunden var grumliga. Men varför kan vi inte lyfta upp detta på bordet och rensa upp? Annars kommer det att förfölja oss ända till dess att det blir klarlagt vad det handlar om. Varför denna vägran från utskottet att ta reda på fakta så att vi kan tvätta också denna byk? Rolf Olsson, jag tycker inte att ert svar på frågan varför ni har ändrat uppfattning hade någon riktig bäring, och jag beklagar det. Jag beklagar också att någon från socialdemokraterna inte ens begär ordet för att svara på mina frågor.

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till vår reservation nr 1 till detta betänkande. Det innebär självklart inte att vi inte stöder övriga sex reservationer, men jag avstår från att yrka bifall till dem. Jag skall börja med att citera utskottsmajoritetens inledning om handikappolitikens inriktning: "Under senare år har de handikappreformer som genomförts varit inriktade på förbättringar av det individuella stödet till personer med funktionshinder. Utskottet anser att arbetet nu måste inriktas på att utveckla tillgängligheten i vid bemärkelse inom olika samhällssektorer och verksamheter." Det finns liknande formuleringar också i tidigare betänkanden. Vi delar inte utskottsmajoritetens uppfattning, som vi tolkar den, att det inte längre finns behov av att utveckla och förbättra det individuella stödet till personer med funktionshinder och att arbetet därför nu måste inriktas på att utveckla tillgängligheten i vid bemärkelse. Tvärtom avser flertalet av våra yrkanden förbättringar av det individuella stödet till funktionshindrade på olika områden. Utskottet avslår flertalet av dessa yrkanden med hänvisning till utlovade eller förväntade förslag från regeringen eller olika regeringsorgan. Man redovisar ett antal frågor där regeringen påbörjat ett arbete som planeras resultera i propositioner eller andra åtgärder. Vi är inte nöjda med denna hantering av motionerna. På ett antal områden menar vi att det redan i dag finns tillräckligt med underlag för att ge regeringen till känna hur situationen för funktionshindrade på väsentliga områden kan förbättras. Det gäller stödet till funktionshindrade, som vi anser skall vara mångsidigt och anpassat till den enskildes egna förutsättningar. Våra yrkanden avser att stärka den enskilde handikappades möjligheter att påverka sin egen situation genom att t.ex. välja vårdpersonal, omsorgsform och hjälpmedel. Vi vill därför återställa handikappreformen till den situation som gällde före de av socialdemokraterna genomförda försämringarna under senare år. Det är enligt vår uppfattning den enskildes behov som skall avgöra vad som skall betraktas som hjälpmedel i varje enskilt fall. Vi vill därför införa en hjälpmedelsgaranti, liknande den vårdgaranti som vi föreslår inom sjukvården. Vi påpekar särskilt barns behov av hjälpmedel för lek och fritid. Vi vill införa en rätt att överklaga beslut om hjälpmedel i hälso och sjukvårdslagen. Vi vill att psykiskt funktionshindrade också skall omfattas av LSS och därmed ha samma rätt som andra funktionshindrade till stödinsatser inom områden som arbete, daglig sysselsättning, sociala kontakter och fritidsaktiviteter. Vi anser att reglerna för bilstöd till funktionshindrade skall ses över, så att det t.ex. också omfattar extrautrustning som automatväxel i bil och liknande. Det innebär inte, fru talman, att vi tar tillgänglighetsfrågorna på mindre allvar. Vi föreslår bl.a. i vår motion att man skall ta till vara de erfarenheter som finns från den amerikanska lagstiftningen Americans with Disabilities Act, ADA. Denna lag, som har varit i kraft i åtta år, förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder. Den omfattar myndigheter och privata näringsidkare och gäller såväl tillgång till lokaler som utbjudna varor, tjänster och förmåner. Genom den s.k. ansvars och finansieringsprincipen fördelas kostnaderna bland andra nyttjare av tjänsterna. Till skillnad från motsvarande svensk lagstiftning ger detta de handikappade direkta rättigheter som också är civilrättsligt reglerade, vilket innebär att enskilda funktionshindrade som anser sig utsatta för diskriminerande behandling kan få frågan prövad i domstol. Vi anser att studier av den amerikanska lagstiftningen skulle kunna ge ett värdefullt bidrag till diskussionen om en svensk antidiskrimineringslagstiftning. Det förvånar mig, mot bakgrund av den diskussion som för närvarande förs i flertalet partier, att man inte är beredd att stödja detta yrkande. Fru talman! De handikappreformer som majoriteten inledningsvis hänvisar till, och som enligt utskottets majoritet tydligen i huvudsak skall betraktas som slutförda, genomfördes i huvudsak under den borgerliga regeringsperioden efter 1991. Sedan dess har ett antal rena försämringar genomförts på ett antal områden. Det minsta man skulle kunna begära, nu när samhällsekonomin har utvecklats så positivt under senare år, är att dessa försämringar återställs. Att inte så sker kan inte tolkas på annat sätt än att majoriteten verkligen anser att det individuella stödet till personer med handikapp är tillfyllest. Det är en uppfattning som förvånar mig. Fru talman! Jag yrkar bifall till vår reservation nr 1.